Herr talman! Tag inte så illa upp uttrycket ”den lilla regeringen” om folkpartiregeringen, Sven Andersson! Jag skall ändra mig och i fortsättningen kalla den för den stora regeringen. Det kanske bättre överensstämmer med den regeringens uppträdande gentemot riksdagen — den trodde ju alltid att den hade majoritet i riksdagen. De statliga företagen har liksom många andra företagsgrupper svåra problem. Men de har också goda utvecklingsmöjligheter. Då menar jag att det behövs inga uppslitande politiska strider för att få fram den bästa organisationsformen för Statsföretag. Tag vara på den enighet som finns i flera av frågorna, herr Åsling! Men det gör herr Åsling inte. I stället fortsätter han att göra sina egna tolkningar eller misstänkliggöra debattörernas yttranden. Jag är därmed inne på frågan om det finansiella tillskottet i Statsföretag. Den vinkling som industriministern försökte ge den frågan underströk på ett kusligt och beklagligt sätt att industriministern sitter i ett hörn och trilskas i besvikelse över att Statsföretagsfrågorna har gått honom emot. Nu säger industriministern att han inte kan lägga fram några finansiella frågor i den ordning som var tänkt och att det bl.a. är socialdemokraternas fel. Men vi rår inte för att industriministern har hanterat dessa frågor så klantigt att han har fått fastlåsningar åt i stort sett alla håll. Hans hantering får inte gå ut över Statsföretag och de nödlidande företagen. Det hävdar jag. Det är fullkomligt orimligt att fortsätta att sprida osäkerhet och oro, vilket får negativa konsekvenser i Statsföretagsgruppen, genom att yttra sig så som industriministern nu gjorde. Eftersom den politiska oppositionen i riksdagen har kritiserat honom för hans olika turer, skall han minsann ge den igen. Vad är detta för resonemang av en industriminister? Vad vi vill se är ju att industriministern på riksdagens bord presenterar ett sakunderlag, som ger Statsföretag möjligheter till en rekonstruktion av vissa företags ekonomi. Jag upprepar: Här står alltför många människors jobb och trygghet på spel för att vi skall ha råd med denna typ av handläggning av frågorna. Herr talman! Industriministern sade i ett av sina inlägg att man skall tänka på skattebetalarna och uppnå en högre effektivitet i Statsföretag. Det tycker jag är bra. Det kan jag instämma i. Därför hade industriministern fattat tag i organisationsfrågorna. Om nu skälen var dessa, kan man fråga: Varför i Herrans namn har industriministern då handlagt denna fråga så, att det höll på att bli pannkaka av alltihop, innan han slog till reträtt? Herr Åsling lyckades ju komma på kolissionskurs med Statsföretags hela styrelse, med den nye ordföranden i Statsföretag — om olika uttalanden stämmer — med de anställda samt med oppositionen här i riksdagen till höger och vänster. Värst av allt är att hela handläggningen har skadat Statsföretag. Detta är allvarligt. Jag skulle därför i detta inlägg vilja säga så här: En regering skall utveckla och samla nationen och inte, som Sveriges regering nu gör, slå sönder och skapa olust, onödiga strider och passivisering. Denna fråga har spridit osäkerhet och oro hos de anställda och hos företagsledningarna inom gruppen. Det är olyckligt för Sverige och det svenska folket att landets regering sysslar med att riva ned, sälja ut och skapa oro, när den i stället borde ägna sig åt arbetsuppgifter, som lyfter upp och ger framtidstro. Därför har jag några råd att ge industriministern från denna debatt: Sätt i gång med att avhjälpa arbetslösheten! Stoppa industridöden! Se till att byggandet hålls uppe och investeringarna kommer i gång! Hejda den sociala nedrustning som är på gång med angreppen på sjukförsäkringen! Vad Sverige nu behöver är ändå en lång period, där alla våra krafter samlas för att bygga upp och utveckla Sverige. Då måste vi få stopp på en politik, som bara river ned och avvecklar.

Herr talman! Jag har här gjort gällande att regeringens ekonomiska politik har bidragit till problemen för Statsföretag och att man i detta fall inte kan se några vattentäta skott mellan industridepartementet och Statsföretag. Regeringen har del i de problem som Statsföretag har fått brottas med. Jag kan då citera ur ett delbokslut från Statsföretag avseende perioden januari-augusti 1981. Där sägs: ”Dollarkursutvecklingen under de två första tertialen har medfört kursförluster för Statsföretagsgruppen på netto 262 Mkr avseende långfristig upplåning i utländska valutor. Devalveringen i september beräknas innebära ytterligare ca 240 Mkr i orealiserade kursför Nr 88 luster.” Torsdagen den En liknande redovisning har f.ö. lämnats av ASSI. På grund av 25 februari 1982 svårigheterna att få kredit t.o.m. hos svenska banker har ASSI tvingats att låna pengar på USA-marknaden till höga kostnader, vilket har bidragit till likviditetsproblemen. företagens verk Det var väl ändå så, herr Åsling, att vi till våren 1982 blev lovade en samhet och framproposition med omprövning av Statsföretags verksamhet. Det är ett id faktum, det står ju i handlingarna. Självfallet hade denna skrivning betydelse för utfallet av det beslut som riksdagen fattade i kapitaltillskottsfrågan. Nu kommer det ingen sådan proposition. Ett löfte är brutet helt enkelt. Det får man då förklara på olika sätt, men där fanns ett löfte om en proposition, och det har inte infriats. Margaretha af Ugglas behöver också några ord — det gäller Kabi. Jag vill bara säga att det skulle smaka fågel för privatföretagsamheten att få ta hand om hela läkemedelsindustrin här i landet. Det skulle vara mums. Varför inte Tobaksbolaget och Vin & Spritcentralen? Det vore väl ännu mer räntabelt att ha dessa företag. Jag förväntar fortfarande svar från industriministern på mitt påstående om att hans intentioner när det gäller Statsföretag praktiskt taget ordagrant stämmer överens med den stora moderatmotionens krav på sönderdelning och privatisering av Statsföretag. Jag kan inte undgå att märka denna klara kongruens mellan de båda företeelserna, industriministerns inställning och moderaternas krav i motionen. Ta avstånd en gång för alla från privatiseringslinjen!
Herr talman! Jag har naturligtvis uppmärksamt lyssnat på industriministerns synpunkter. Bästa sättet att komma ifrån diskussionen via presskonferensen är naturligtvis att förelägga riksdagen en genomarbetad proposition. Men det besked som jag framför allt saknar från industriministern i den här debatten är hur förlustflödena i de statliga företagen skall minska så snart som möjligt. Här hjälper inte utredningar. Här behövs en handlingskraftig företagsledning och styrelse och en realistisk målsättning för verksamheten. Mot den bakgrunden är det djupt beklagligt att industriministern skjuter hela problematiken framför sig — och skjuter den till efter valet. Det tycker jag icke är ansvarsfullt.

Herr talman!

Detta innebär att vi här i landet ju trots allt har bland de lägsta arbetslöshetssiffrorna i industrivärlden f. n. Det är faktiskt att missbruka orden och ordens valörer att göra ett sådant påstående som Thage Peterson gjort. Så sent som i december antog riksdagen på mitt förslag en rekonstruktionsplan för LKAB och ett nytt avtal för SSAB, en insats på 2,9 miljarder. Jag har redan redovisat vilka medelsbehov Statsföretag har för den närmaste tiden, och jag var beredd att framlägga förslag om dessa — de var i storleksordningen 3,2 miljarder. Är det att riva ned? Är det att sälja ut? Är det att skapa oro att ikläda sig sådana förpliktelser? Det faller på sin egen orimlighet. En debatt på de villkoren är jag verkligen inte speciellt imponerad av. Om man försöker sammanfatta denna debatt kan man säga att den framför allt har en konstitutionell aspekt, herr talman. Det handlar om statens relationer till sina företag och om relationerna mellan den som företräder staten och de statliga företagen. Vad som hände var att Statsföretag fick en redogörelse för hur propositionen skulle se ut. Oppositionen sade ingenting om detta. När sedan Statsföretags styrelse gick emot mina förslag gick också oppositionen, både socialdemokraterna och moderaterna, ut och tog avstånd från en proposition som ännu inte var framlagd. Man gav sitt stöd till en styrelse som inte respekterade förslagen från ägarens företrädare. Man föregick alltså den riksdagsbehandling som i vanlig konstitutionell ordning skulle ske av mitt förslag till rekonstruktion av Statsföretag. Man grundade hela sitt agerande på den pressdebatt som uppstod därför att den tilltänkte ordföranden inte ville acceptera mina utredningsdirektiv. Min konklusion är att detta är rätt anmärkningsvärt. Det är ett bräckligt underlag moderaterna och socialdemokraterna haft för sitt agerande i den här debatten.

Herr talman! Industriministern trodde möjligen att han skulle få sista ordet i och med det här inlägget. Av två skäl kan han dock inte få det. Först och främst är det ju så, att om landets regering vill ändra målsättningen och riktlinjerna för Statsföretag, måste regeringen gå till riksdagen med sin begäran. Industriministern och regeringen kan således inte själva hålla på att ”pula” med den frågan, utan regeringen får verkligen ta skeden i vacker hand och först lägga fram sina förslag inför riksdagen. Men det ville industriminister Åsling inte göra. Han försökte i stället tricksa med en egen väg för att komma fram till riksdagen, nämligen att först göra en affär med Statsföretag. Det brev han sände till Statsföretag innehöll ett affärsbud, vilket Statsföretags styrelse sade nej till. Den form av ministerstyre som industriministern nu vill ha är ffämmande för den svenska författningen. Industriministern säger att han är förgrymmad på Statsföretag, därför att detta företag inte gjorde som han ville. Men om spelreglerna skulle ha följts borde industriministern från början ha gått till riksdagen med en anhållan och sedan — med ett riksdagsbeslut i sin hand — ha skött affärerna med Statsföretags styrelse. Nu valde industriministern emellertid att gå en annan väg. Detta är en del av den vådliga hantering av Statsföretagsfrågan som jag har kritiserat. Sedan måste jag säga, när industriministern nu i den här debatten drar in Statsföretags ordförande och den tilltänkte VD:n där, att det väl ändå inte var Karl-Axel Linderoth som tvingade ut herr Åsling på den här galejan. Tvärtom var det väl så, att industriministern gav färdiga direktiv om att ta ut Procordia ur Statsföretagsgruppen, sälja ut lönsamma bitar och företa en omfattande omorganisation av Statsföretags verksamhet. Detta tvingade då industriministern att ge information, som lämnades vid bl.a. presskonferenser. Det är alltså inte korrekt att säga att det var Karl-Axel Linderoths agerande som tvingade ut industriministern; det var ju i stället industriministerns eget agerande, som tvingade ut Karl-Axel Linderoth att ge ett besked beträffande VD-posten — och det beskedet tycker jag att man bör ha den allra största respekt för.

Han kommer med nya turer kring Statsföretagsfrågan. När jag höll mitt första anförande hoppades jag att han inte skulle fortsätta med detta, utan att han skulle ge Statsföretags styrelse — och även den arbetsgrupp som skulle handha den här frågan — arbetsro. Av någon underlig anledning vägrar han att göra det. Stridsglad som han är fortsätter han diskussionen i helt nya banor som om ingenting hade hänt. Sedan sade industriministern att min bild av Sveriges regering och dess politik verkar som en saga. Jag tror inte, herr Åsling, att de arbetslösas tillvaro är någon saga. I allra högsta grad är det fråga om en hård vardag och en hård verklighet. De arbetslösa ungdomarnas tillvaro är ingen saga, och detsamma gäller också de människor som har slagits ut på grund av den borgerliga industripolitiken. Vi har ju haft den utvecklingen i vårt land att arbetslösheten har stigit till 1930-talshöjd. Vi har förlorat tiotusentals industriarbeten runt om i vårt land. Människor går i dag arbetslösa till följd av regeringens politik. Det är ingen sagovärld, herr Åsling, det är en verklighet.

Herr talman! Det är väl så att vi har kommit till slutet av den här debatten. Den har ju i många stycken varit intressant ur en ideologisk aspekt. Vårt parti går inte i god för att Statsföretag är den bästa av företagsformer. Var och en vet att även de statliga företagen lämnar åtskilligt övrigt att önska när det gäller medbestämmande och demokrati för de anställda. Här skulle vi vilja se en högre grad av självstyrelse för de anställda. När moderaterna går till bred attack och ifrågasätter allt vad Statsföretag heter och eftersträvar privatisering, visar detta att det också rör sig om en klassfråga, en ideologisk fråga. Moderaterna vill slå ned varje tanke på ett socialt ägande och en social syn på produktionen. Samma resonemang går igen när vi här i landet diskuterar löntagarfonder och andra former för socialt bestämmande över produktionen. Man menar att varje tanke på detta skall krossas, eftersom man anser att det är någonting som är riktat mot den heliga privata äganderätten. Det är därför som jag i den här debatten gör en ideologisk utflykt — jag tycker att det är nödvändigt att sammanfatta på det viset. Jag är besviken på centerpartiet. Centerpartiet har ibland visat att det inte alltid sväljer de moderata förslagen och att det inte alltid utan vidare ställer in sig i ledet. På centerpartihåll har man faktiskt ofta framfört tanken att vi också måste ha en social syn på produktionen, ha respekt för kooperation och socialt ägande. Jag skulle ha önskat att industriministern hade avslutat den här debatten genom att ta avstånd från moderaternas attacker mot det sociala ägandet och Statsföretag och från moderaternas envetna krav på en privatisering av den statsägda sektorn.
Herr talman! Visst är det bra med en social produktion, men vi behöver nog också lönsam produktion, om vi skall ha råd med den sociala produktionen. Herr talman! Jag hade inte tänkt att begära ordet mer, men eftersom industriministern avslutade sina inlägg med felaktiga beskyllningar, måste jag bemöta dessa. Lägger man bud på presskonferenser, får man ofta svar via massmedia. Från moderat håll har vi inte tagit ställning, varken för eller emot herr Åslings bud eller för eller emot Statsföretags styrelses bud i dess helhet. Vi är beredda att ta vårt ansvar här i riksdagen. Vi är beredda att ta det i vår, och vi är, herr industriminister, öppna för alla diskussioner. Enligt vår mening är det djupt oroande att man skjuter hela problemkomplexet Statsföretag framför sig, att man låter förlustflödena fortsätta. Här måste det till en handlingskraftig styrelse och ledning, och här måste det också till en realistisk målsättning.

Herr talman!

Det kallades av Gösta Bohman för att ”trixa” med lösningar — ett yttrande som Thage Peterson med välbehag har citerat tidigare. Men är moderaterna benägna för en omprövning, är det klart att det är intressant. Det är dock sent påtänkt. Med hänsyn till gällande regler finns det nu ingen möjlighet att lägga fram en proposition inom föreskriven tid. Vi får återkomma till medelsbehoven och den kortsiktiga redovisningen i samband med tilläggsbudget III. Det har jag tidigare lovat. Jag är, Thage Peterson, öppen för samförstånd. Jag vill avpolitisera Statsföretagsfrågan. Jag har försökt hitta vägar ut ur en mycket besvärlig situation. Och jag tycker att jag är skyldig kammarens ledamöter att säga att alla faser i denna process inte har kunnat redovisas här i dag. Jag får återkomma till de frågorna. Det bör måhända vara mig förlåtet att jag, när Thage Peterson och andra kritiserar mig för handläggningen av frågan, går i svaromål och påpekar det principiellt och konstitutionellt betänkliga i det sätt på vilket socialdemokrater och moderater har agerat i denna debatt. Thage Peterson har så rätt när han säger: Vill regeringen någonting, har den att lägga fram en proposition till riksdagen. Javisst! Det var också avsikten. Men propositioner måste rimligen förberedas. Och det ansvariga statsrådet måste i det sammanhanget ha rätt att korrespondera med den berörda statliga företagsgruppen och informera om hur de förslag som sedan skall framläggas för riksdagen ser ut. Det var vad som skedde i ett brev till Statsföretag. När Statsföretags ledning reagerade mot detta brev, gick både socialdemokrater och moderater in i beredningsprocessen och kritiserade officiellt en proposition som ännu inte var framlagd, vilket gjorde att jag insåg att jag inte kunde lägga fram den. Margaretha af Ugglas och Thage Peterson får ursäkta mig, men detta kallar jag faktiskt ren och skär politisk opportunism. Både när det gäller riksdagens arbetsformer och när det gäller hanterandet av statliga företag är det ytterligt betänkligt att man skall lösa allvarliga framtidsfrågor, såsom frågor om organisatorisk och finansiell rekonstruktion, i den atmosfär som då skapas. Jag hoppas att det är en gemensam erfarenhet som vi drar av denna process att det inte får gå till på det sättet.

Om det inte skall gå till så, äventyras våra demokratiska arbetsformer över huvud taget.
Herr talman! Jag är inte medveten om att några moderater har varit inblandade i regeringens beredningsprocess. Vi sitter ju inte längre i regeringen. Det enda moderata ställningstagande som jag känner till är just reaktionen på industriministerns uttalande i massmedia om Procordia, där staten så att säga skulle köpa av sig själv. Moderaterna tycker inte att det verkar så tilltalande. Något ställningstagande har icke gjorts från moderat håll — jag upprepar det — till förslagen i sin helhet, till herr Åslings bud, som presenterades på en presskonferens, eller till Statsföretags styrelses bud, också presenterat i massmedia. Vi avvaktar förslag till riksdagen, och vi hoppas att de kommer så snart som möjligt.
Herr talman! Så här i debattens elfte timme blir herr Åsling plötsligt mycket intressant. Han kastar sig in i den principiella och konstitutionella debatten.

Menar verkligen industriministern att oppositionen skulle vara förhindrad att t.ex. tala om för en industriminister att han har sagt något dumt, att han är på fel väg, att oppositionen tycker annorlunda? Hur skall man annars tolka uttrycket opportunism? Vad har det med opportunism att göra, att jag som företrädare för den socialdemokratiska oppositionen tyckte att herr Åsling började hantera Statsföretagsfrågan väl vådligt och att jag snabbt gick ut och sade att frågan får avpolitiseras och dämpas ner om inte Statsföretag skall skadas? Tillsätt en arbetsgrupp, som kan göra översynen av Statsföretag! Lägg litet sordin på upprörda känslor! — Det var mina kommentarer. Menar verkligen industriministern att oppositionen inte skall kommentera den beslutsprocess beträffande Statsföretag som han tillsammans med tidningarna och andra massmedia är inbegripen i?
Herr talman! Nej, förvisso har oppositionen all rätt att säga sin mening. Men tidningar och andra massmedia har knappast någonting med beslutsprocessen att göra. Däremot är naturligtvis mina relationer med och mina skrivelser till Statsföretag en del av beslutsprocessen, av beredningsprocessen, inför propositionsskrivandet. Det är Thage Peterson själv som föranleder mig att påminna om dessa samband, eftersom han nyss sade att om regeringen vill någonting, så har den att lägga fram en proposition för riksdagen. Vad är det som har skett? Ja, jag har alltså underrättat den berörda Nr 88 företagsgruppen om propositionens innehåll. Plötsligt rusar då socialdemo Torsdagen den krater och moderater in i beslutsprocessen och tar avstånd från förslaget, i 25 februari 1982 inte fullt så sköna ordalag som Thage Peterson nyss refererade — i väsentligt mer opportunistiska ordalag, vill jag påstå. Därmed har ju debatten om propositionen startat innan propositionen var utformad, innan den låg på företagens verkriksdagens bord och innan man över huvud taget hade en kammardebatt. samhet och fram Oppositionen är självfallet i sin fulla rätt att göra på detta sätt. Men ta då = ;jq också konsekvenserna! I Och vilka är konsekvenserna? Jo, de är att det inte var möjligt att underställa riksdagen en proposition med det avsedda syftet, att Statsföretags 46 000 anställda lämnas i något större ovisshet. Vi skall se till att de inte behöver leva i den ovissheten, men självfallet blev ovissheten större när inte detta samlade grepp kunde tas, som avsikten var. Det är alltså konsekvenserna. Har man det klart för sig bör man från oppositionens sida också tänka över sin situation en annan gång.
Herr talman! Det sista som industriministern sade är ju egentligen fullkomligt nonsens. Om en regering vill ändra på ett riksdagsbeslut, så kan ju detta inte ske genom en brevväxling med Statsföretags styrelse och icke heller genom en två eller tre presskonferenser. Vad som gäller är att riksdagen har fastställt riktlinjer och målsättningar för Statsföretags verksamhet. Det skedde 1969. Dessa har icke Sveriges riksdag ändrat på. Då menar jag att om regeringen vill ha nya riktlinjer, om regeringen vill att en ny målsättning skall gälla, så måste regeringen faktiskt gå till riksdagen för att få beslut om detta. Detta var en av de saker jag sade i min kommentar till industriministerns agerande i början. Jag ansåg det vara fel att ta turen med Statsföretag i den här frågan. Statsföretags styrelse hävdade också mycket riktigt, att industriministerns utspel stred mot riksdagens beslut om riktlinjer och målsättningar. Nu har industriministern myntat ett nytt uttryck i vår konstitution. Han säger: Utredningsprocessen skall vara nästan fri från oppositionens kritik. Under tiden som jag håller på med beslutsprocessen för att förbereda min proposition till riksdagen skall inte oppositionen kommentera mina göranden och låtanden. Det är ett uttalande från industriministern som det vore intressant att få synpunkter på från ledamöter i konstitutionsutskottet och också från våra grundlagsfäder. Det är verkligen ett nytt inslag i vår svenska demokrati när industriministern säger: När jag håller på att förbereda mina ärenden, så skall oppositionen lämna mig i stort sett i fred. Sedan, industriministern: För att få den klarhet som jag ansåg att oppositionen i riksdagen, svenska folket, Statsföretag, dess anställda och kommunerna borde ha i den här frågan framställde jag den 18 januari, alltså för långt mer än en månad sedan, den här interpellationen. Det var direkt " efter det att jag förstod att industriministern enligt min mening hade hamnat på fel väg som jag frågade: Vad är innebörden i och avsikten med de direktiv industriministern har lämnat beträffande de statliga företagen? Jag gjorde det för att få en debatt, för att få en redovisning av industriministern i riksdagen. Jag hade inte haft någonting emot att få svaret långt tidigare. Jag hade inte sagt nej till ett svar bara ett par dagar efter den 18 januari, för jag var väldigt angelägen att få dessa klarlägganden och en chans att diskutera problemen. Nu får vi debatten över fem veckor efter det att interpellationen framställdes. Det är en lång beslutsprocess som industriministern har kostat på sig — det måste jag säga.
Herr talman! Beslutsprocessen har varit ännu längre. I en debatt den 10 december i fjol krävde jag besked av industriministern när det gällde Statsföretag. Så nog har industriministern haft tid på sig att tänka och överväga. Han har även haft tid på sig att ta kontakt med berörda borgerliga partier i den här frågan. Det finns ju trots allt fortfarande en borgerlig majoritet här i kammaren, som det hade varit möjligt att samla till debatt om en realistisk målsättning för Statsföretag. Vadindustriministern kritiserar är ju faktiskt ingenting annat än debatten i ett öppet demokratiskt samhälle. Den vill väl ändå inte industriministern att vi skall avstå från. Jag är förvånad över att industriministern, som är en så garvad politiker, är så lättskrämd inför en sådan debatt.
Herr talman! Jag kan försäkra Margaretha af Ugglas att jag inte är lättskrämd. Men om man skalar av missförstånd, missuppfattningar och dålig information och ser till substansen i moderaters och socialdemokraters anmärkningar mot mig i denna debatt, finner man att ett genomgående tema är att anmärkningarna gäller handläggningen av frågan. Då måste jag faktiskt få försöka sortera begreppen, eftersom ni inte gör det själva. Jag vill inte på något sätt — det vill jag understryka, Thage Peterson — ifrågasätta oppositionens rätt att när som helst kritisera regeringen och dess enskilda ledamöter. Den rätten är självklar och oomstridd. Men ta då konsekvenserna och skyll inte oron, ståhejet och presskonferenserna på mig. Vad är det som hänt? Jag har alltså avlåtit en skrivelse till Statsföretags styrelse med en redogörelse för vad en tillämnad proposition skulle innehålla. Oppositionen fann det opportunt att gå in i diskussionen då och diskutera frågan vid det tillfället och inte när den tillämnade propositionen ligger på kammarens bord. Det är klart att det skapar oro och förvirring, när man från oppositionens sida går in i ledet mellan ansvarigt statsråd och de statliga företag som är föremål för propositionen och beredningsarbetet. Skyll inte oron på mig. Ta er en funderare på hur ni handlat i denna fråga! — Detta är mina sista ord i den här debatten.
Nr 88 Herr talman! Eftersom industriministern väljer att själv recensera den här Torsdagen den debatten och inte denna gång överlåter det åt massmedia, vill jag nog ändå 725 februari 1982 sammanfatta min egen huvudkritik i två punkter. Den ena gäller varför ingenting hänt i fråga om de statliga företagen under Meddelande om två borgerliga mandatperioder och under de sex år som industriministern frågor varit industriminister. Den andra punkten är min oro för och min kritik av att man nu skjuter hela frågan framför sig till efter valet.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag kan lämna riksdagen besked om vilka effekter på större svenska datorsystem som kan förväntas uppstå till följd av kärnexplosioner över något av våra grannländer och vilka möjligheter till en återgång till tidigare, manuella rutiner som jag i sådant fall anser vara realistiska och därför av beredskapsskäl bör hållas aktuella. Gunnar Biörck har därvid hänvisat till att åtskilligt av det i statliga datorer befintliga materialet endast existerar i datoriserad form och icke motsvaras av några faktiska skrivna eller tryckta handlingar. Vidare hänvisar Gunnar Biörck till att det enligt utländska uppgifter har framgått, att kärnexplosioner i atmosfären kan befaras ”slå ut” datorer och förbindelser mellan datorer till följd av elektromagnetiska störningar även på mycket stora avstånd. Enligt min mening tar Gunnar Biörck upp en svår och mycket allvarlig fråga om datasystems sårbarhet i samband med kärnexplosioner även på avstånd. Undersökningar visar att en kärnexplosion på hög höjd kan störa eller slå ut datasystem även på mycket långa avstånd. Det beror på den elektromagnetiska puls som utvecklas under delar av en miljondels sekund och som kan lamslå elektriska installationer, telekommunikationer och datoranläggningar. Särskilt känsliga torde anläggningar ingående i ledningsbundna system med metalliska ledare vara. EMP kan alltså ha allvarliga effekter på elektroniska system även på långa avstånd, trots att explosionen i övrigt inte förorsakar någon materiell skada. Som ett räkneexempel kan nämnas att en kärnladdning på 200 kiloton som detonerar på 100 km höjd har EMP verkningar på 100 mils avstånd. Innebörden av detta är alltså att vi kan drabbas av EMP-effekten vid ett krig i vår omvärld, när man använder enstaka kärnexplosioner på hög höjd. Att ange vilka effekterna blir för olika datasystem vid en kärnexplosion över ett av våra grannländer är däremot svårare. Det kan dock noteras att information som lagras på magnetband och skivminne inte förstörs av EMP. Slutsatsen är dels att dataverksamhet som skall fungera i krig måste skyddas mot EMP, dels att man i övrigt måste planera för manuella rutiner. Intresset för EMP-forskningen har ökat under senare år. Särskilt i USA satsas stora resurser på forskning och på ett utökat EMP-skydd. Även i vårt land har på senare år skett ett ökat hänsynstagande till EMP-hotet. Forskning har sedan mitten av 1960-talet bedrivits vid FOA och har nu prioriterats. I fråga om skyddet mot EMP anser forskarna att när det gäller enstaka lokala system kan man få ett otillfredsställande skydd till rimliga kostnader. Ett skydd för alla system, särskilt de rikstäckande, skulle däremot kunna bli mycket dyrt. En del anläggningar i vårt land är redan i dag EMP-skyddade. Skyddet kan behöva byggas ut. Kan detta ske när anläggningen byggs upp blir det billigare än om man i efterhand skall bygga ett skydd. EMP-frågan tillmäts i dag stor vikt vid försvarsplaneringen. På initiativ av ÖB tillsattes i december 1980 en central beredningsgrupp inom totalförsvaret för EMP m.m. Regeringen har uppmärksammat frågan om EMP. Hösten 1981 tillsattes sårbarhetsberedningen , som har till uppgift att dels utreda frågan om säkerhet och sårbarhet på dataområdet, dels vara ett aktivt organ när det gäller information och rådgivning på området. I den handlingsplan som SÅRB överlämnat till regeringen har tagits upp ett projekt som heter ”ADB i krig”. En viktig del i projektet är att analysera frågan om EMP och dess konsekvenser. Ien krigssituation eller vid krig i vår omvärld kan många datasystem hotas. I beredskapsplaneringen ingår att de datasystem som oundgängligen måste fungera i en sådan situation skall ges en från sårbarhetssynpunkt lämplig utformning och förses med tillräckligt skydd. Detta måste ske redan i fredstid. För andra datasystem måste man i fredstid utarbeta reservrutiner för att kunna övergå till manuella arbetsmetoder eller fullgöra nödvändiga arbetsuppgifter på ett annorlunda sätt. Beredskapsplaneringen pågår, bl.a. genom insatser från överstyrelsen för ekonomiskt försvar , de datoranvändande myndigheterna och företagen.

Herr talman! Tillåt mig att framföra ett tack till statsrådet Johansson för hans utförliga svar på min interpellation. Att jag valt interpellationens form för denna fråga har inte berott på att jag själv haft något behov av att tala mer än tre minuter utan på att jag velat ge regeringens talesman tillfälle att ge ett så utförligt svar som omständigheterna medger, och så har ju också skett. I dessa dagar, då talet om en ”kärnvapenfri zon i Norden” får ses som ett uttryck för en begriplig, men knappast realistisk, eskapism, är det viktigt att man blir medveten om att även ett krig, som initialt kan komma att föras över våra huvuden, likväl på många sätt kan drabba oss direkt. Statsrådet Johansson har nu givit exempel på detta förhållande. I den offentliga debatten, särskilt i Förenta staterna, har man främst varit bekymrad över de ners inverkan på datorsystem försvårade möjligheterna till kommunikation inom och mellan den politiska och den militära ledningen. Så som jag formulerat min interpellation har jag emellertid också velat ta upp frågan om vårt sociala betalningsnät, som är knutet till den statliga verksamheten i Sundsvall och kanske även på andra orter. Statsrådet Johansson har inte närmare gått in på denna problematik i sitt svar. Om det beror på att planeringsarbetet ännu blott är i sin linda eller om det är av sekretesskäl vet jag inte, men jag är beredd att acceptera den senare förklaringen. Under alla omständigheter brådskar det med beredskapsplaneringen, om den inte kommit i gång förrän i höstas. Både statsrådet och jag har berört frågan om övergång och återgång till manuella rutiner. Jag har nyligen läst om ett område, där kunskapen om manuella rutiner redan tycks ha gått förlorad i Sverige, nämligen handmjölkningen. Om det inte är olämpligt av sekretesskäl skulle jag gärna vilja höra statsrådets uppfattning om vilka realistiska möjligheter som finns att ersätta datoriserade uppgifter med manuella och att ha en manuell ”skuggorganisation” redo, centralt eller decentraliserat, för statens ekonomiska transaktioner med medborgarna. Som jag i andra sammanhang upprepade gånger har framhållit här i kammaren anser jag att läget i vår omvärld innebär att det brådskar med beredskapen. Det fordras mer än planer. Det krävs resurser, utprovning och övning. Vår försvarsdebatt handlar i dag mest om fredsförband, framtida stridsflygplan och ubåtar. Det är angeläget att en lika bred debatt skapas om vad den samhälleliga omställningen under beredskapsoch krigsförhållanden kommer att innebära och därför kräver av förberedelser.
Herr talman! Jag instämmer naturligtvis med Gunnar Biörck i Värmdö i att det är viktigt att skapa debatt kring de tekniska system som vi använder i ett alltmer komplicerat samhälle och kring frågan om i vad mån dessa är förenliga med den trygghet, inte minst när det gäller ekonomiska transaktioner, som vi vill främja för medborgarna i livets olika skeden. En krigseller krissituation där kärnexplosioner kan förekomma är givetvis en helt annorlunda verklighet än den vi upplever till vardags. Det är därför viktigt att diskussionen om möjligheten av att en sådan situation uppstår finns med i den framåtriktade planering som vi har i vårt samhälle. När vi bygger upp system och när vi tar till vara rationaliseringsmöjligheter i statliga system, skall vi veta att vi också måste gardera oss för risker och väga in detta i planeringen och inte minst i de ekonomiska kalkylerna. Av skilda skäl vill jag inte gå in på mera specificerade uppgifter i det här fallet, men det är helt klart att vi behöver höja vår beredskap just när det gäller stora, centrala, administrativa system. Dessutom har vi i dag på dataområdet en möjlighet att, om vi så vill, välja mer decentraliserade lösningar och därmed minska sårbarheten i systemen. I interpellationssvaret har jag också understrukit att bl.a. detta kan vara en väg. Däremot är det oerhört svårt — vilket jag vet att Gunnar Biörck i Värmdö inser — att i efterhand försöka åstadkomma rättelse i system där man inte har beaktat de Nr 90 här synpunkterna när de byggdes upp. Jag tror alltså att den möjlighet jag talat om här måste, tillsammans med flera andra, vara en viktig faktor, som vägs in i den kommande behandlingen av sårbarheten i våra stora, centrala, administrativa system. Där måste vi i första hand arbeta med framtida lösningar som innebär en större trygghet, men i beredskapsplaneringen måste vi självfallet gardera oss så långt det är möjligt för att undvika total kollaps i de system vi redan har.
Herr talman! Jag förmodar att jag får uppfatta statsrådet Johanssons svar så, att det är utomordentligt svårt och dyrt att göra rättelser i befintliga, stora och heltäckande system och att man därför rimligtvis måste bygga upp decentraliserade ”skuggsystem” för manuell hantering. Är det en riktig tolkning av statsrådets svar?
Herr talman! Det kan vara ett av de alternativ som står till förfogande, men det går inte att ge några generella svar på det här området.

Herr talman! Evert Svensson har i en interpellation frågat mig dels om jag är villig att redogöra för läget i förhandlingarna om religionsfriheten vid säkerhetsoch samarbetskonferensen i Madrid och resultatet av förhandlingarna i FN i samma fråga, dels vilka åtgärder Sverige vidtar för att driva fram ett godtagbart dokument om religionsfrihet vid ESK-mötet i Madrid. Låt mig först besvara den delfråga som avser frågans behandling inom FN:s ram. Förhandlingar om en deklaration om avskaffande av alla former av religiös ofördragsamhet har pågått under närmare 20 års tid inom FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Det får därför ses som en framgång att FN:s generalförsamling den 25 november förra året utan omröstning kunde anta en sådan deklaration. I denna fastslås bl.a. att var och en skall åtnjuta oinskränkt religionsfrihet och även fritt kunna utöva denna. Att arbetet på deklarationen har tagit så lång tid har huvudsakligen berott på motstånd från öststaternas sida. Andra svårigheter har varit de muslimska staternas motstånd mot att i deklarationen inbegripa rätten att inte ha en 55 trosuppfattning, liksom rätten att ändra religion. I kommissionen för de mänskliga rättigheterna antogs förslaget till deklaration genom omröstning, där öststaterna avstod. Dessa svårigheter kvarstod när förslaget till deklaration i höstas kom upp till behandling i generalförsamlingen. Genom kompromisser kunde man dock där anta en text med consensus. På svenskt initiativ tillfogades deklarationen en ny avslutande artikel. I denna fastslås att ingenting i deklarationen får uttolkas så att den inskränker eller avviker från någon rättighet som definierats i den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Detta initiativ togs för att motverka att deklarationen skulle kunna tolkas som en urholkning av rättigheter som redan definierats. En deklaration av det här slaget har visserligen inte den bindande effekten hos en internationell konvention. I och med att samtliga länder i FN:s generalförsamling med consensus godtagit deklarationen kan den dock läggas till grund för anspråk på att individens religionsfrihet fullt ut skall respekteras i olika länder.

Det faktum att Madridmötet fortfarande pågår på grund av svårigheterna att enas om ett slutdokument vittnar om att dessa båda uppgifter för Madridmötets del är långt ifrån lätta att fullgöra. Som framgått av pressrapporteringen, och som Evert Svensson själv kunnat konstatera vid sina besök i Madrid, har mötet i hög grad präglats av konfrontation mellan öst och väst, särskilt i den polska krisens spår. Vad Madridmöstet till sist kan resultera i är i dag mycket svårt att avgöra. Resultatet — slutdokumentet — måste emellertid grundas i ett enhälligt beslut av samtliga 35 deltagarstater. Alla beslut i ESK kräver samstämmighet. Slutakten från Helsingfors innehåller ett antal principer för staternas förbindelser sinsemellan och mellan deras regeringar och medborgare. I förteckningen ingår också en princip om respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, däri inbegripet tanke-, samvets-, religionsoch trosfrihet. För den svenska delegationen i Madrid har det varit en viktig uppgift att på alla sätt arbeta för att principen om mänskliga rättigheter och religionsfrihet verkligen efterlevs och ges ett konkretiserat innehåll. I debattinlägg, genom stöd åt framlagda förslag och i redigeringsoch medlingsarbetet har delegationen aktivt verkat i denna riktning. Enighet har emellertid hittills inte kunna uppnås om de relevanta texterna, som från öststatshåll betraktas som mycket kontroversiella. I ett försök att föra arbetet framåt framlade åtta neutrala och alliansfria stater, däribland Sverige, i december 1981 ett kompromissförslag till slutdokument. I detta ingår vissa ytterligare bestämmelser om religionsfrihet och om de religiösa trosriktningarnas ställning inom resp. deltagarland. Mycket talar för att de bestämmelser som ingår i förslaget utgör ett maximum av vad som kan uppnås vid Madridmötet. Kompromissförslaget har ännu inte kunnat sakbehandlas. Madridmötets framtid är över huvud taget mycket oviss. Mycket talar för att det inom kort blir nödvändigt att ajournera mötet för att på nytt återsamlas senare under året. Den svenska delegationen kommer att verka för att det framlagda förslaget till slutdokument även i fortsättningen blir utgångspunkt för säkerhetskonferensens förhandlingar.

Herr talman! Jag tackar för de båda svaren, både när det gäller FN:s deklaration om religiös ofördragsamhet och när det gäller förhandlingarna vid ESK i Madrid om ett slutdokument, där religionsfrihetsfrågan ingår som en del i den s.k. korg III om de mänskliga rättigheterna. Religionsfrihet kan inte ses isolerad. Det är svårt att tänka sig religionsfrihet utan att det också finns yttrandefrihet och politisk frihet. Det är just detta som gör det hela så komplicerat. Stater och nationer kan rimligtvis inte ha något intresse av människors privata tro. Men när denna privata tro bär med sig konsekvenser av något slag uppträder det svårigheter. T. ex. är islam — för att nu hålla sig till FN-deklarationen — inte bara en religiös tro utan också ett politiskt system, och när sammanblandningen blir så total som det är fråga om här blir detta att ändra sin tro en mot staten ovänlig handling, ja, en handling där man vänder sig mot staten. Jag läser i en tidning att hinduism och buddhism lever i relativt gott samförstånd med varandra i Nepal, men längre sträcker sig inte den religiösa toleransen. Författningen stadgar nämligen förbud mot att byta religion. Denna paragraf tillämpas strikt, i varje fall när det gäller kristendomen. Nyligen har tolv nepaleser ställts inför rätta för att ha brutit mot lagen genom att bli kristna och för att ha propagerat för sin tro bland samhällets bottenskikt. Redan förut sägs det att 50 kristna sitter i fängelse för samma brott mot nepalesisk lag. Här har vi i ett nötskal vad det egentligen är fråga om. Nu har vi äntligen fått en deklaration i FN, efter 20 års arbete. Det är att hälsa med stor tillfredsställelse. Den är antagen med consensus, dvs. enhällighet, vilket naturligtvis, som utrikesministern säger, ger den en särskild tyngd. Men nu gäller det det svåra arbetet att se till att deklarationen också följs. Det måste för FN och för Sverige betyda att vi följer upp deklarationen. Så till den europeiska säkerhetskonferensen: Nu gäller det Europa. För svenskt vidkommande är det flera vitala frågor som behandlas i den utdragna process som ESK nu har blivit. Vi har kravet på en europeisk nedrustnings konferens, som i inledningsskedet skall behandla de förtroendeskapande åtgärderna, i den s.k. korg I. Vi har de ekonomiska frågorna i korg II, om vilka det i stort sett råder enighet. Och så har vi frågan om de mänskliga rättigheterna i korg III, där informationsfriheten behandlas och där frågan om religionsfrihet också ingår. Det förslag som nu föreligger från de s.k. NN-staternas sida — de neutrala och alliansfria staterna — utgör ett minimum av vad man kan begära. Utrikesminister Ullsten säger att det är ett maximum av vad man kan hoppas på. Men vi vet att öststaterna anser att även detta förslag är att gå för långt — därav de utdragna förhandlingarna.

I det senare fallet är det en aktiv handling utåt, i det förra fallet är det något som man praktiserar i en mindre grupp utan att det skall ha någon betydelse utåt. Detta innebär i många fall att kristna församlingar inte får anordna söndagsskola, att de inte får ha ungdomsarbete inom församlingens ram osv. Från och till når oss dessutom underliga rapporter från t.ex. Sovjetunionen, som naturligtvis är ledande i detta sammanhang som i andra. Det gäller t.ex. uppgiften att sju pingstvänner flytt till den amerikanska ambassaden och där begärt utresetillstånd. Enligt alla internationella överenskommelser skall var och en ha rätt att utvandra, men dessa förvägras rätten. En av dem blev allvarligt sjuk och måste tas in på sjukhus. Efter tio dagar blev hon utskriven och är nu återsänd till sin hemort. Det är en positiv sak att hon inte har blivit arresterad. Nu får vi rapport om att hon troligen får utvandra när ansökan är gjord och har behandlats i vederbörlig ordning. I så fall skulle också de andra på ambassaden följa efter. Jag hoppas, herr talman, att det verkligen blir möjligt. Jag vill gärna här och nu, från denna talarstol, vädja till de sovjetiska myndigheterna att bevilja ansökan om utresetillstånd. Jag skall ta ett par andra exempel som nått oss, och som kan vara värda att uppmärksamma i en sådan här debatt. En av anklagelsepunkterna mot en pastor som är far till fem barn var att han uppfostrade sina barn i kristen anda. Enligt sovjetisk lag, artikel 22, är religiös undervisning av barn under 18 år förbjuden.

Det är alltså en fråga om hot mot staten. Det är klart, herr talman, att om man har en lag som säger att religionsfrihet inte får råda i den form vi har i västerlandet eller på andra håll och någon bryter mot denna lag, då bryter han också mot staten. Då blir brottet mot religionsfrihetslagen också ett hot mot staten. Det är detta vi nu vill komma ifrån. Under Chrustjovs tid var det svårare än nu. Det är mycket som talar för det. Det är mycket som talar för att det under den nuvarande regimen i Sovjetunionen trots allt har blivit något bättre. Det man hoppas på i den här situationen är att denna förbättring fortsätter, och att man tar steget fullt ut och bekänner sig till en av våra grundläggande frioch rättigheter, nämligen religionsfriheten. Jag skall, herr talman, gå in bara något på ESK-processen. Vi har ett dokument, från Helsingfors, som är ganska bra. Om det dokumentet följdes till alla delar, skulle vi inte ha haft vare sig Polenkris eller brott mot de religiösa frioch rättigheterna. Men dokumentet är tyvärr vagt, och mycket beror på vad vi själva lägger in för mening i det som sagts i slutakten.

Tidigare stod det ”ha” inbördes kontakter i stället för att ”utveckla” inbördes kontakter. Det finns många bestämmelser kring religionsfriheten i Sovjet och öststaterna som gör att man där, som jag sagt tidigare, inte får utveckla och praktisera sin religion på det sätt vi önskar här. Jag hoppas nu, herr talman, att det NN-dokument som är framlagt skall göra det möjligt att få till stånd en överenskommelse med consensus i Madrid, när den dagen kommer att frågan kan tas upp på nytt. Jag skulle gärna vilja få en ytterligare kommentar av utrikesministern. Tror utrikesministern att det är möjligt att t.ex. till hösten få en överenskommelse grundad på detta dokument? Jag vet att det skall vägas mot andra saker. I ESK-processen är det ju fråga om att det skall väga jämnt mellan de olika korgarna. Om man ger på ett håll tar man på ett annat håll. Jag tycker att vi har en ganska god utgångspunkt i vårt starka krav på en säkerhetskonferens och i att vi också begär att få en ökad religionsfrihet.

Herr talman! Evert Svensson nämnde fallet med de sovjetiska pingstvännerna som tvingats ta sin tillflykt till den amerikanska ambassaden i Moskva. De sovjetiska myndigheterna har ställt i utsikt att en av dessa pingstvänner kan få se fram emot att eventuellt få resa ut ur Sovjetunionen på grund av sitt hälsotillstånd. Jag tycker att detta i blixtbelysning visar vad man menar med religionsfrihet i ett land som Sovjetunionen. Det man menar med religionsfrihet har inget som helst med vår uppfattning om religionsfrihet att göra. Man kan jämföra situationen för pingstvännerna på den amerikanska ambassaden i Moskva med situationen för de tusentals internerade polackerna, som häromdagen av sin egen regering generöst erbjöds att lämna sitt land, förutsatt att de lovade att inte återvända. Det är ett uttryck för hur man ser på de politiska frioch rättigheterna i den delen av Europa. Naturligtvis är det ett anständighetskrav, ett minimum verkligen, att de sovjetiska pingstvännerna får leva och verka fritt i sitt eget land, lika mycket som det är ett anständighetskrav att de polska Solidaritetsmedlemmarna får leva och verka fritt i sitt eget land. Då det gäller de konferenser och dokument som Evert Svensson och jag talar om kan vi notera vissa framgångar och vissa besvikelser. Vår uppfattning om politisk frihet och religionsfrihet är att dessa friheter skall vara absoluta — staterna får över huvud taget inte inskränka vare sig politiska eller religiösa friheter. Dessa dokument skall man nu anta inom FN tillsammans med stater som har den polska och sovjetiska uppfattningen om mänskliga rättigheter, inbegripet religionsfrihet. Då blir det med nödvändighet ytterst urvattnade dokument som beslutas i FN och på säkerhetsoch samarbetskonferensen i Madrid. När vi i Sverige diskuterar sådana frågor har vi alla, i varje fall de demokratiska partierna i riksdagen, en ambition att förbättra förutsättningarna för utövandet av den absoluta religionsfriheten och de absoluta politiska friheterna. Där skulle ingen av oss drömma om att över huvud taget kompromissa, att tillerkänna staten någon som helst överhöghet över människors politiska uppfattning och trosuppfattning. Men när vi sitter där borta i FN-skrapan i New York eller i konferenspalatset i Madrid tvingas vi tassa fram. Då tvingas vi ta små små tuppfjät för att åtminstone få till stånd ett papper som man kan visa upp gentemot de sovjetiska och polska regimerna och gentemot andra öststatsregimer och säga att detta har ni likväl lovat vid de här konferenserna. Då kan inte människor behandlas som de i dag behandlas i Sovjet, Polen och andra öststater. Längre än så kan vi egentligen aldrig nå. Man kan tycka att det egentligen inte är särskilt mycket som en sådan här konferens åstadkommer, vare sig den nu äger rum i FN eller i Madrid. Det kan nästan verka som om det rörde sig om en reträtt från den svenska ståndpunkten, men jag tror, som Evert Svensson, att vi måste arbeta för att få de här dokumenten, så att även de som inte alls tänker respektera religionsfriheten skriver på ett papper, där de i varje fall säger sig göra detta. Det kan i alla fall bli till en viss hjälp för opinionsbildningen utanför de här staterna och för de människor som berörs i staterna i fråga. Det är därför som Evert Svensson med rätta kan säga att det som står i förslaget till slutdokument från ESK-konferensen i Madrid inte borde betraktas som ett maximum utan som ett minimum. Jag skulle vilja säga att det borde betraktas inte ens som ett minimum utan som någonting nästan oacceptabelt. Likväl måste vi konstatera att vi inte kommer längre än så i umgänget med det slags regimer som vi tvingas ha att göra med i detta sammanhang. Sedan vill jag besvara Evert Svenssons konkreta fråga om på vilket sätt föreskrifterna i det kompromissdokument som bl.a. Sverige var med om att lägga fram i slutet av förra året överensstämmer med vad som står i Helsingforsdokumentet. Man kan säga att NN-förslaget — vi kallar det så, eftersom det lagts fram av de alliansfria och neutrala staterna — i stort sett är en bekräftelse av vad som står i Helsingforsdokumentet när det gäller respekten för enskildas frihet att bekänna sig till en tro och att utöva den. Det gäller bestämmelser om åtgärder för att säkerställa utövning av religionsfrihet, dvs. att inte bara notera att man besvär sig till tanken, utan också att man åtar sig att se till att religionsfriheten kan utövas. Formuleringen härom är ny i detta dokument och tillfredsställer, såvitt jag förstår, Evert Svenssons krav på den här punkten. Det finns också ett inslag i dokumentet som handlar om att myndigheterna har skyldighet att samråda med religiösa samfund. Vidare finns det bestämmelser om inbördes kontakter och informationsutbyte i övrigt, vilket i huvudsak är en bekräftelse av Helsingforsdokumentets formuleringar. Evert Svensson misstänkte att jag egentligen inte kunde svara på hans sista fråga: om man kommer att kunna anta något dokument alls i höst. Det är nog en befogad misstanke. Jag kan i dag inte svara på detta. Jag kan i dag inte ens svara på frågan om huruvida ESK-mötet i Madrid kan fullföljas. Motsättningarna har hårdnat. Först inleddes konferensen i skuggan av den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. Det krävdes mycket diplomatiskt fotarbete i Madrid för att man över huvud taget skulle kunna få det här uppföljningsmötet till stånd. Nu kastar Polenhändelserna sin skugga över den konferens i Madrid som skulle befästa samhörigheten mellan de europeiska staterna. Den svenska hållningen har varit den att hur tragiska händelserna i Polen än är får de inte bli ett motiv för att man inte heller skall nå några resultat i Madrid.

Herr talman! Jag vill bara göra några ytterligare kommentarer. I stort sett är vi överens när det gäller religionsfrihetsfrågan. Vi är också överens om de svårigheter som ESK-processen befinner sig i. ESK är en uppföljningskonferens. Man det är också en konferens där man vill flytta fram positionerna, inte bara i denna fråga utan också i andra. Och hur skall man kunna flytta fram positionerna när klimatet har blivit så mycket sämre? Vid uppföljningskonferensen i Belgrad konstaterade vår chefdelegat att avspänningspolitiken hade kommit för att stanna. Det har den ingalunda gjort. Klimatet har blivit oerhört kyligt, och det fortsätter att vara så, enligt de rapporter som kommer mig till handa. Det gör sig gällande även i religionsfrihetsfrågan. Jag vill gärna understryka vad utrikesministern här sade om Polen. Det är självklart att Sveriges mening i den frågan måste uttryckas klart och tydligt. Men det får inte bli ett hinder för att arbeta vidare på en avspänning — utanför samtalen i Madrid ligger frågan om de 15 000 kärnvapenstridsspetsar som finns utplacerade i Europa och frågan om befintliga konventionella vapen av tidigare aldrig skådat slag eller i aldrig tidigare konstaterat antal. Säkerhetskonferensen gäller alltså många stora och svåra saker. Religionsfrihetsfrågan är bara en del, men — som jag ser det — en väsentlig del. Jag skulle vilja understryka att jag tror att det är viktigt att man också i den här frågan håller möjligheterna öppna för en dialog med öststaterna, så att vi kan komma till tals med dem. När frågan om de mänskliga rättigheterna till slut fördes in i Helsingforsakten hade det stor betydelse vad man där sade, inte minst om familjeåterföreningen då det gällde t.ex. personer i Västoch Östtyskland. Ett dokument -— en slutakt— har alltså ändå sin betydelse. Man kan hänvisa till det i olika sammanhang. Jag förmodar att vi har anledning att många gånger återkomma när det gäller religionsfriheten och hänvisa till vad som sades i Helsingfors. Men jag hoppas att vi då skall kunna hänvisa till ett dokument från ESK i Madrid där positionerna är framflyttade. Det återstår, som utrikesministern sade, att se om ESK-processen skall kunna fortsätta. Nu kommer VM i fotboll emellan — lokalerna för administrationen är desamma, så man måste därifrån. Rent praktiska saker gör alltså att man ändå måste uppskjuta en eventuell fortsättning över sommaren. Men frågan är om konferensen skall uppskjutas eller om den skall avslutas. Vår inställning måste vara att den skall fortsätta. Jag hoppas att läget till hösten skall vara bättre och att man då skall kunna flytta fram positionerna.

Herr talman! Så absurd är faktiskt världen att det är möjligt att det blir världens fotbollsspelare som till sist tvingar regeringen i Madrid till i varje fall det minimum av handling som det innebär att säga, att nu får vi åtskiljas och komma tillbaka i ett läge som vi hoppas är mera ägnat för konstruktiva beslut. F. ö. vill jag bara tillägga att det som Evert Svensson tog upp naturligtvis är ett dilemma, Å ena sidan kan en regering som den svenska inte gärna tiga om vad som nu händer i Polen, lika litet som vi kunde tiga om vad som hände i Afghanistan i slutet av 1979. Å andra sidan vet vi att när vi säger vårt hjärtas mening om det övervåld som sker i Polen bidrar det till en försämrad stämning vid den konferens som skall försöka skapa ett bättre samarbetsklimat i Europa. Vi har ändå valt precis den linje som Evert Svensson efterlyser.

För resultat på det området fordras naturligtvis just det som Evert Svensson kallar för en dialog mellan stater som kommer allt längre från varandra ju fler Afghanistan-, Polenoch kanske också El Salvador-kriser Nr 90 som världen tvingas uppleva. Måndagen den

Herr talman! Det är frestande att gå in på hela ESK-processen och den diskussion som försiggår i Madrid. Jag skall egentligen bara göra det på en punkt. handling vid sä Vad som händer i El Salvador och annorstädes i Latinamerika hör på något kerhetsoch sam sätt också hemma i ESK-processen, eftersom USA deltar i denna diskussion. arbetskonferensen Vad jag här vill tillägga är att det finns ett land som också tillhör ESK, som ; Madrid, m.m. tillhör Europa, nämligen Turkiet. Utvecklingen där har varit mindre diskuterad i Madrid, men också där är det fråga om en militärdiktatur, där de politiska och religiösa friheterna sitter trångt. Anledningen till att jag nu drar in Turkiet är att den muslimska vågen med stor styrka håller på att nå också Turkiet. Det innebär att den religionsfrihet som man har haft i Turkiet alltsedan Atatärks dagar nu hotas starkt. Och vi vet, herr talman, att den praktiska utformningen av religionsfriheten sitter trångt i det nuvarande Turkiet — jag tänker då särskilt på assyriernas situation. Det finns kanske bra lagar som man kan falla tillbaka på, men det polisiära skyddet för de människor som utövar sin religion är svagt. Vi har konfronterats med detta i vårt land på grund av den assyriska invandringen.

Ett slutdokument har alltså betydelse också i den riktningen.

Herr talman! Lennart Bladh har frågat industriministern om vilka åtgärder han avser att vidta för att upprätthålla sysselsättningen i Åstorps kommun. att upprätthålla sysselsättningen i Åstorps kommun Frågan har överlämnats till mig. Som bakgrund till sin fråga pekar Lennart Bladh på den sjunkande byggnadsverksamheten och på att detta också slår mot företag inom byggnadsämnesindustrin. Ett sådant företag är Svenska Dörr AB i Åstorp. Den totala byggvolymen inom bostadssektorn har i stort sett varit oförändrad sedan början av 1970-talet. Dock har en kraftig förskjutning skett från nyproduktion av lägenheter till ombyggnad och restaurering. Denna omställning inom bostadsbyggandet innebär ökade svårigheter för den industri som i hög grad är beroende av en omfattande nyproduktion av bostäder. När det gäller situationen vid Svenska Dörr AB är det så att ett hundratal personer har varslats om uppsägning. På initiativ av länsarbetsnämnden i länet har en samrådsgrupp bildats vid företaget med representanter för arbetsgivaren, de anställda, kommunen samt arbetsförmedlingen. Samrådsgruppens huvudsakliga uppgift är att stödja och underlätta arbetsförmedlingens åtgärder. De åtgärder som i första hand bör prövas för dem som riskerar att mista sina arbeten vid företaget är förmedling av nya arbeten samt arbetsmarknadsutbildning för att underlätta övergången till annan och tryggare sysselsättning. Jag vill slutligen erinra om att Kristianstads län har mer än dubbelt så mycket pengar till beredskapsarbeten i år som förra året och att därmed möjligheter har givits att kraftigt förstärka de arbetsmarknadspolitiska insatserna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Situationen i Åstorps kommun är lika bekymmersam i dag som den var när jag ställde frågan. Men först några allmänna synpunkter på hanteringen av Åstorps bekymmer. Åstorps kommun tillskrev regeringen den 7 september 1981. Kommunen lade då fram sina problem och sina synpunkter på sysselsättningen. Man fick svar den 8 mars, alltså i går. Min fråga är: Är det rimligt att en kommun i en sådan här brydsam situation skall vänta ett halvt år på ett svar? Bekymren i Åstorp är mycket stora. Svenska Dörr AB med sin dörrtillverkning är direkt beroende av byggnationen. 100 personer är varslade, och enligt uppgift riskerar ytterligare 150 att bli friställda den 1 april — om ingenting händer. Svenska träindustriarbetareförbundets avdelning 2, som har sitt säte i Åstorp, har gjort en sammanfattning som visar att 21 företag av olika slag är beroende av byggnationen i regionen. I runt tal 1400 anställda berörs. Svenska träindustriarbetareförbundets avdelning 2 har till regeringen skickat en förteckning över en rad olika åtgärder som kan vidtas. Jag räknar här upp dessa åtgärder. Skapa stimulansåtgärder för ökad upprustning av det äldre byggnadsbeståndet. Detta är åtgärder som föreslås av Träindustriarbetareförbundets avdelning 2, som har sina medlemmar bakom sig. Jag skulle vilja ha svar på frågan: Vilka av dessa åtgärder har regeringen i tankarna? Eller anser regeringen att allesamman är oanvändbara?
Herr talman! Vad först gäller hanteringsfrågan, så fick företrädare för Åstorps kommun träffa industriministern redan den 8 september. Det är riktigt att kommunen och organisationerna vände sig till flera departement, men industriministern talar naturligtvis, som andra statsråd, på hela regeringens vägnar. Nu har kommunen fått skriftligt svar på de olika frågor man hade ställt. Jag vet inte hur jag skall tolka Lennart Bladh. Är det så att Lennart Bladh ställer sig bakom alla de propåer som han läste upp från talarstolen? Jag kan besvara den fråga som Lennart Bladh ställde med att säga att när det gäller reparation av äldre bostäder så är regeringen mycket positiv till det. Vi har redan infört ett bidrag för att stimulera igångsättning eller expansion av sådan reparationsverksamhet. Likaså är det mycket angeläget att stimulera export av byggmateriel och att byggnadsföretag går ut på exportmarknaden. Men alla de förslag som räknades upp, om förlustgarantilån, sänkning av byggmomsen, statsbidrag till skolbyggnader och andra mångmiljonsubventioner, är regeringen inte beredd att bifalla. Skall jag uppfatta Lennart Bladh så att han på sitt partis vägnar är beredd att ställa ut nya fribrev också på den punkten?
Herr talman! Jag angav tydligt att jag refererade en skrivelse till regeringen från Träindustriarbetareförbundets avdelning 2, och det var alltså dess åtgärdsförslag som jag räknade upp. Därmed har jag svarat på frågan om vad jag ställer mig bakom. Får jag med anknytning till detta säga att det är mycket angeläget att få i att upprätthålla sysselsättningen i Åstorps kommun gång såväl nybyggnation som reparationsverksamhet. Det skulle vara intressant att veta vad statsrådet anser om nybyggnationens och upprustningsverksamhetens omfattning framöver. Upprustningsverksamheten är mycket viktig för träindustrin, eftersom det finns stort behov av reservdelar till gamla hus — dörrar, fönster m.m. Jag undrar alltså vilken siffra som skall gälla för nybyggnationen och hur stor volymen är för upprustningsverksamheten.
Herr talman! Bostadsbyggandet ligger på en för låg nivå. Regeringen har vidtagit och kommer att vidta en del åtgärder för att stimulera ökad igångsättning av nyproduktionen, likaså när det gäller upprustning av äldre bostäder. Vi har dess bättre ingen genomreglerad ekonomi, som gör att staten i planer kan tala om precis hur stor omfattningen blir. Men det är mycket önskvärt att framför allt reparationsverksamheten ökar och att energisparåtgärder används i stor utsträckning för att ge byggarbetare sysselsättning. Regeringen återkommer inför nästa höst och vinter, i samband med kompletteringspropositionen, med synpunkter och förslag i denna fråga.
Herr talman! Men det är allvarligt nu, i denna stund. I Åstorp vet man faktiskt redan i dag att om inte någonting händer, om inte regeringen snabbt tar något initiativ, så innebär det att ytterligare 150 anställda kommer att bli utan arbete. Till detta kommer den allmänna oron för hur utvecklingen blir i detta hörn av vårt län, där byggnationen utgör en viktig bas för sysselsättningen. Kan jag likväl tolka statsrådets svar så, att regeringen är observant på vad som håller på att ske i fråga om den växande arbetslösheten, som ju blir större om inga konkreta åtgärder vidtas? Till sist skulle jag vilja ha en bekräftelse av statsrådet. Är ändå inte de sex månader som kommunen fått vänta på ett brevsvar en väl lång tid med tanke på de bekymmer man har? Kommunen har ju gjort upprepade förfrågningar om ett svar från regeringens sida. Jag skulle nästan vilja beteckna det som nonchalant att vänta med svaret så lång tid.
Herr talman! Som svar på den sista frågan vill jag säga att kommunen fick muntligt svar mycket snabbt, och att muntliga svar är lika mycket värda som skriftliga. Ännu bättre är det att kommunen har fått möjligheter att sätta i gång olika beredskapsarbeten och utbildningar som leder till att de arbetssökande kan få jobb. Det är riktigt att regeringen följer utvecklingen på byggmarknaden med stor uppmärksamhet och — det vill jag tillägga — också oro. Vi har dock, Lennart Bladh, genom devalvering och momssänkning vidtagit mycket grundläggande åtgärder för att underlätta för såväl byggföretag som andra företag att bli mer konkurrenskraftiga. Inom parentes kan det påpekas att socialdemokraterna, i stället för den sänkning av byggmomsen som föreslagits av Byggnadsarbetareförbundet, föreslår en högre moms än vad regeringen funnit nödvändig, något som naturligtvis skulle försvåra läget. I avvaktan på att de åtgärder som har vidtagits och som föreslås av regeringen skall ge effekt har vi anslagit ytterligare medel till beredskapsarbeten. Det är nu dubbelt så mycket som vid motsvarande tid förra året. Vidare finns det möjligheter att expandera också när det gäller arbetsmarknadsutbildningen. Vi har alltså vidtagit åtgärder för att hjälpa Åstorps kommun i det svåra läge som man där befinner sig i.
Herr talman! Utan att vidga debatten vill jag bara tacka för de här synpunkterna. Som länsbo och särskilt med tanke på Åstorp hoppas jag att man genom initiativ från regeringens sida skall få ytterligare livslust. Låt mig till sist påpeka att vårt län är ett av de län som är mycket starkt baserade på byggnadsindustrin liksom på näraliggande industrier. Det är bekymmersamt i Kristianstads län. Vi har fått mer pengar än andra län, men tyvärr räcker det inte alltid med pengar. Det måste också till initiativ som öppnar möjligheter för en expansiv politik på arbetsmarknadens område. Vi hoppas på nya, friska tag från regeringens sida. Sådana behövs verkligen i Åstorp och i vårt län.

Herr talman! Margareta Winberg har frågat mig om jag är beredd att förklara den kraftiga förändringen och begränsningen i synen på hälsooch sjukvården som propositionen om en hälsooch sjukvårdslag anger i jämförelse med hälsooch sjukvårdsutredningen. I utredningens lagförslag avses med hälsooch sjukvård en verksamhet för att förebygga, uppspåra, utreda och behandla sjukdomar och skador. I propositionens lagförslag definieras hälsooch sjukvård som en verksamhet för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Skillnaden mot utredningens förslag är att i propositionen ordet ”medicinskt” lagts till, medan ordet ”uppspåra” fått utgå. Ordet ”medicinskt” har tillkommit inte för att begränsa omfattningen av begreppet hälsooch sjukvård utan för att undvika en alltför vid tolkning av begreppet. Vid remissbehandlingen påpekade nämligen flera remissinstanser att även andra verksamheter, t.ex. socialtjänsten, arbetarskyddet och brandskyddet, har till uppgift att förebygga sjukdomar och skador. Som jag framhåller i propositionen är det ibland svårt att dra klara gränser mellan hälsooch sjukvården och vissa andra verksamheter. Genom omformulering av lagtexten och olika motivuttalanden har jag sökt underlätta tillämpningen av lagen. En princip bör därvid vara att hälsooch sjukvården omfattar sådan verksamhet som bedöms kräva medicinskt utbildad personal eller sådan personal i samarbete med viss annan personal. Någon saklig förändring i förhållande till utredningsförslaget innebär det inte. I den förebyggande verksamheten ingår bl.a. att uppspåra sjukdomar och förstadier till sådana. Andra förebyggande insatser är information och hälsoupplysning samt åtgärder för att förhindra uppkomsten av sjukdom, t.ex. vaccinering. Av denna anledning har jag inte ansett det lämpligt att särskilt nämna uppspårande verksamhet i lagtexten. Herr talman! Propositionen innebär alltså inte någon förändring eller begränsning i synen på hälsooch sjukvården i förhållande till utredningens förslag.

Herr talman! Först tackar jag statsrådet Ahrland för svaret på min fråga. Jag är väl inte så där riktigt nöjd med det. Jag anser nämligen att den förändring som gjorts i propositionens lagtext jämfört med utredningens inte är oväsentlig. Jag anser till skillnad från statsrådet att det är en saklig förändring i förhållande till utredningen. Hela hälsooch sjukvårdsutredningen andades en offensiv syn på inriktningen av hälsooch sjukvården. Det kan sägas att man var beredd att öppna den ut mot samhället. Vi får allt fler bevis för att människors hälsa påverkas av allt fler icke-medicinska faktorer, som gäller t.ex. levnadsvanor, arbetsmiljö, yttre miljö, arbetslöshet osv. Denna verklighet har lett fram till insikten att vi inte längre kan vårda bort de stora hälsoproblemen. Det tycker jag är en viktig utgångspunkt, en viktig sjukvårdsideologisk markering. Och den hoppas jag att vi är överens om. Även den traditionellt botande sjukvården behöver således kompletteras med en i vid mening förebyggande och offensiv hälsopolitik. Det är min uppfattning, medan däremot Karin Ahrland i sitt svar säger, att man lagt till ordet ”medicinskt” för att undvika en alltför vid tolkning av begreppet. Det beklagar jag. Jag kan ta två exempel. När det gäller miljöförstöringen är det en viktig uppgift att påvisa och lyfta fram sambandet mellan miljöförstöring och ohälsa samt vidare att tilldela hälsooch sjukvården en väsentlig funktion i det arbetet och i den opinionsbildningen. Jag kan också nämna problemen med kvicksilver och kadmium, som tas upp av kroppen och förorsakar ohälsa. Mot bl.a. den här bakgrunden är det viktigt att kartlägga problembilden. Det handlar om; menar jag, att driva svensk sjukvård mot de hotbilder som finns ute i samhället. Det är viktigt. Ty redan i dag är många människor på olika orter i vårt land oroliga för sambandet mellan luftföroreningar och missbildade barn. Genom olika undersökningar har det också visats ett klart samband mellan arbetslöshet och ohälsa. Den som drabbas av arbetslöshet får oftare både psykiska och andra besvär. Självkänslan och den egna identiteten försvagas när man inte har ett arbete. När det gäller arbetslösa ungdomar har det visat sig att de äter sämre, använder mer berusningsmedel och missköter sin personliga hygien i större utsträckning än kamrater som har ett arbete. Det är ett annat exempel på att hälsooch sjukvården måste fungera som en alarmklocka. Men, Karin Ahrland, det jag nu beskrivit löser man inte genom medicinskt förebyggande åtgärder. Här handlar det om ett allmänt förebyggande. Därför förstår jag fortfarande inte varför den enligt mitt förmenande kraftiga begränsningen gjorts i förslaget till lagtext i propositionen.

Herr talman! Först och främst: Egentligen borde kanske den här debatten föras när propositionen behandlas i riksdagen, särskilt som jag inte är riktigt på det klara med Margareta Winbergs inställning. Margareta Winberg har ju faktiskt också motionerat och säger i sin motion att propositionen andas en offensiv syn på hälsooch sjukvården, medan hon nu säger att det är fråga om en kraftig förändring och begränsning. Detta stämmer inte riktigt, Margareta Winberg. Jag har försökt förklara att det är fråga om att vara mer offensiv i framtiden. Jag tror att vi i sak är helt överens — Margareta Winberg och jag — om att den förebyggande hälsovården måste drivas på många områden, att det inte bara är en medicinsk fråga. Det står också ganska uttryckligt i propositionen, och alla de olika myndigheter som faktiskt har till uppgift att arbeta med den förebyggande hälsovården räknas upp. Men denna lag skall handla om den hälsooch sjukvård som det främst åligger landstingen att sköta, och i det sammanhanget behövs det ett visst skiljande, så att det inte blir fem olika kommunala myndigheter som sysslar med samma sak. Det rimliga är att hälsooch sjukvården sköts av landstingen och att det är den delen av hälsovården som kräver medicinskt yrkesutbildad personal. Så har det varit, och så hoppas jag att det kommer att bli.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag har motionerat i den här frågan, men jag tror inte att Karin Ahrland har läst på min motion tillräckligt. Jag säger där: Visst andas både utredningen och propositionen den här nya synen på hälsooch sjukvården. Men varför kan man då inte, Karin Ahrland, skriva in det i lagtexten — om man nu är överens om att man skall se på detta med andra ögon? Varför skall man då behöva ha detta medicinska förtecken beträffande de förebyggande åtgärderna?
Herr talman! Detta tillägg har gjorts i klarhetens intresse. Jag tycker mycket om klarhet, och det brukar de flesta tjänstemän som skall tillämpa lagarna också göra. Det är en fråga om att vissa myndigheter skall sköta vissa uppgifter inom hälsooch sjukvården. Andra uppgifter ankommer på t.ex. den lokala hälsovårdsnämnden, arbetarskyddsstyrelsen och t.o.m. byggnadsnämnden, för även den skall se till att miljön blir bra.
Herr talman! Skall jag då tolka statsrådets svar så att vi i grunden är överens om innehållet i propositionen? I så fall vill jag bara beklaga att det innehållet inte får komma till uttryck i lagtexten.
Herr talman! Margareta Winberg och jag tycks vara överens om hur den framtida hälsooch sjukvården skall se ut. Jag tror att de som skall tillämpa lagen kommer att läsa både lagtexten och förarbetena. Där kommer det att framgå klart. Förhoppningsvis kan även riksdagen instämma om en tid.

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig dels om jag kan lämna en samlad redogörelse för regeringens syn på de problem som multinationella företag och internationella investeringar kan:medföra, dels vilka åtgärder regeringen vill föreslå för att komma till rätta med dessa problem. Regeringen kommer så snart lagrådet avslutat nu pågående granskning att förelägga riksdagen ett förslag om utländska förvärv av svenska företag. I propositionen kommer bl.a. de frågor om utländska investeringar här i landet som Jan Bergqvist tar upp att behandlas. Såvitt angår svenska företags utlandsinvesteringar kan det först finnas anledning att framhålla att dessa — framför allt i form av försäljande dotterföretag — kan möjliggöra högre marknadsandelar på utländska marknader. Den större totala produktionsvolym som därvid uppnås kan bära kapitalkrävande forskningsoch utvecklingssatsningar. Företagens internationella konkurrenskraft kan härigenom förstärkas. Både antalet och andelen utlandssysselsatta har mer än fördubblats sedan år 1960, även om en viss avmattning har varit märkbar under senare delen av 1970-talet. Enligt riksbankens tillståndsstatistik har emellertid direktinvesteringarna år 1981 ökat mycket starkt. Självfallet finns det komplikationer med att svenska företag i allt högre grad internationaliserar produktionen. Man bör dock sätta in denna utveckling i ett större sammanhang. Efterkrigstiden har — med undantag av de senaste åren — präglats av snabb ekonomisk utveckling till vilken teknologisk förnyelse och strukturomvandling varit viktiga förklaringar. De multinationella företagen har förmodligen varit viktiga aktörer i denna utveckling, men detta kan inte enbart tillskrivas företagens utlandsinvesteringar. Förekomst av storföretag och internationell handel ger i sig upphov till teknisk förnyelse och strukturförändringar på både gott och ont. Utlandsinvesteringarnas roll är härvid att de till inte oväsentlig del förstärker dessa effekter. I en sådan process kan det finnas situationer då en enskild utlandsinvestering på kort sikt kan stärka företagets internationella konkurrenskraft samtidigt som den svenskbaserade produktionen påverkas negativt med avseende på export och sysselsättning. I regel torde dock inga dramatiska effekter uppkomma på kort sikt. Men långt viktigare tror jag är effekterna på lång sikt för hela företaget, avseende både företagets internationella konkurrenskraft och den svenskbaserade verksamhetens utveckling. Jag avser härmed de effekter som uppkommer vid en tyngdpunktsförskjutning av de svenska företagens produktion, sysselsättning och forskningsoch utvecklingsverksamhet till utlandet. En tyngdpunktsförskjutning kan innebära en utveckling som genom utnyttjande av specialiseringsoch marknadsfördelar förstärker företagets internationella konkurrenskraft. Men om våra multinationella företag får en mindre industriell bas här i landet kan detta innebära problem utifrån industripolitisk synpunkt. Våra kunskaper om dessa komplicerade frågor är för bristfälliga för att nu kunna läggas till grund för en avvägning mellan här beskrivna föroch nackdelar. Det kan vara lämpligt att sätta in regeringens och riksbankens åtgärder beträffande utlandsinvesteringar i det perspektiv som jag nu har skisserat. Den bytesbalansprövning som funnits sedan år 1969 vid tillståndsgivning till direktinvesteringar utomlands inom ramen för valutaregleringen avskaffades i höstas av valutastyrelsen i riksbanken. Kriterierna för bytesbalansprövningen har varit oklara till sin innebörd och svåra att tillämpa. Prövningen har dessutom i praktiken varit inriktad på bytesbalanseffekter på kort sikt för den enskilda utlandsinvesteringen. Dessa kortsiktiga effekter är som jag tidigare nämnt enligt min uppfattning i många fall av mindre betydelse, i varje fall mot bakgrund av övrig strukturomvandling. Bytesbalansprövningen inom valutaregleringens ram har således visat sig vara ett otympligt instrument, som haft liten reell betydelse. Detta hindrar inte att det kan finnas behov av att kontrollera mycket stora direktinvesteringar utomlands. Därför kvarstår också möjligheten att avslå investeringsansökningar, om dessa bedöms förorsaka Sverige utomordentlig skada. Vid denna prövning anläggs bl.a. industrioch sysselsättningspolitiska synpunkter. När det gäller övriga effekter, främst av långsiktig industripolitisk natur, vilka jag tidigare berört, finns det ännu så länge inte tillräckligt underlag för några ställningstaganden. De näringspolitiska och samhällsekonomiska effekterna av svenska företags utlandsinvesteringar studeras f. n. av direktinvesteringskommittén och valutakommittén. Kommittéernas betänkanden beräknas föreligga under slutet av år 1982. Det finns då anledning för regeringen att göra en Förutom dessa åtgärder på det nationella planet vill jag också kort beröra regeringens arbete internationellt rörande multinationella företag. Uppförandekoder och riktlinjer rörande multinationella företag innehåller standarder som genom att rikta sig till hela företagsgruppen kompletterar nationell rätt, vars tillämpning ju är begränsad till den del av det multinationella företagets verksamhet som bedrivs i det egna landet. Regeringen fortsätter sitt aktiva arbete rörande dessa frågor inom OECD, ILO och FN. OECD:s kommitté för internationella investeringar och multinationella företag kommer under sommaren 1982 att publicera en rapport som beskriver erfarenheterna för de tre senaste åren. FN:s uppförandekod är ännu inte slutförhandlad. Genom sitt innehav av ordförandeskapet i FN:s arbetsgrupp för utarbetande av koden spelar Sverige en mycket aktiv roll i dessa förhandlingar. Huvuddelen av texterna till utkastet till uppförandekod är nu färdigbehandlad. FN:s arbetsgrupp kommer under våren att avsluta sitt arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Därmed har vi fått besked om regeringens samlade syn på de multinationella företagen och problemen med de internationella investeringarna. På många sätt är det ett intressant svar, både för vad industriministern säger och för vad han inte säger. Svaret kan ge bra jordmån för den växande debatten om Sveriges politik när det gäller de multinationella företagen. En utgångspunkt för dagens diskussion kan industriministern och jag nog vara överens om: Vill vi slå vakt om vårt lands självständighet, vårt folks oberoende och välfärd, då skall vi inte isolera oss från omvärlden. Tvärtom! Vi måste ut i världen och delta i internationellt samarbete. Vi måste föra en aktiv utrikesoch neutralitetspolitik. Vi måste engagera oss i arbetet för fred och internationell nedrustning. Vi skall verka för en internationell rättsordning, som tar hänsyn till de små nationernas intressen. Vi får aldrig tveka att brännmärka brott mot folkrätten och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Vi måste göra vad vi kan för att bistå de fattiga och förtryckta folken. Så långt vi orkar skall vi dra våra strån till arbetet för en rättvisare ekonomisk världsordning. Sverige tvekade aldrig att gå med i främsta ledet för att frigöra världshandeln från den tvångströja av regleringar som band den i slutet av andra världskriget. Resultatet har också blivit ett handelsutbyte utan motstycke i världshistorien. Men också företag, människor och kunskaper korsar nationsgränserna som aldrig förr. Att vårt land hittills har haft övervägande fördelar av denna internationalisering är vi säkert överens om. Men skall vi fortsätta att njuta fördelarna av den utvecklingen, måste vi se upp för de stora risker och problem som också finns. De världsomspännande företagen har under de senaste årtiondena hos sig samlat enorma mängder av kapital och makt. De sköter en tredjedel av världshandeln. De styr en stor del av den tekniska utvecklingen. Genom sin prispolitik bär de åtskilligt av skulden för den svåra inflationen. De medverkar i valutaspekulationer och kan göra det nästan omöjligt för ett enskilt land att värna värdet på sin egen valuta. När kapitalet har skaffat sig så starka organisationer över nationsgränserna blir det mycket svårare för facket att ta till vara löntagarnas intressen. De här mäktiga jättekoncernerna kringskär möjligheterna för regeringar, för centralbanker, för parlament, för fackliga organisationer att nå de nationella mål som har beslutats i demokratisk ordning. Till bilden hör också att det internationella kapitalet ofta går i förbund med politisk diktatur, rasförföljelse och förtryck. Nationella frihetsrörelser och demokratiskt framstegsarbete motarbetas när det multinationella kapitalet ser sina intressen hotade. Därför måste de multinationella bolagen ställas under politisk och social kontroll. Det kräver ett fastare samarbete mellan regeringar. Det kräver utbyggt fackligt samarbete över gränserna. Och det kräver att varje land och folk håller på sin rätt att självständigt få bestämma över sin egen framtid. För Sveriges del gäller det ytterst att slå vakt om vår demokrati och vårt oberoende. Vi måste föra en självständig ekonomisk politik, en politik för full sysselsättning, en politik där de enskilda människorna har inflytande och medbestämmande och där inkomstoch förmögenhetsfördelningen kan bli rättvis. Den här bakgrunden till vår diskussion hade industriministern inget att säga om i sin samlade redogörelse för regeringens syn på problemen. Jag tycker att det är en allvarlig brist i redovisningen, och frågan är naturligtvis: Är den bristen en del av förklaringen till att regeringens åtgärder är så otillräckliga? När det gäller att ange konkreta problem med multinationella företag har regeringen inget att säga om skattefrågorna. Regeringen tappar också bort de sociala och kulturella effekterna. Glöm inte, Nils Åsling, att en stark utländsk inbrytning på begränsade områden kan få kulturella och sociala effekter som inte är önskvärda. Vi måste t.ex. se till att våra massmedier inte kommer under så starkt utländskt inflytande att det kan inkräkta på det fria meningsutbytet, den allsidiga upplysningen och de kulturella uttrycksmöjligheter vi har i vårt land. Jag vill påminna om att litteraturutredningen varnar för en utveckling där viktiga svenska förlag kommer under utländskt inflytande. När vi så kommer till de svenska multinationella bolagen vill jag påstå att de framstår närmast som dvärgar i förhållande till General Motors, Philips, ITT och de andra bjässarna. Bara Fordkoncernen har en lika stor omsättning som alla svenska företag i verkstadsindustrin, vår viktigaste industrigren. Jämför vi Volvo, Sveriges största bolag, med General Motors, som är världens största bolag, finner vi att skillnaderna är enorma. Någon har sagt att omsättningen i Volvo är ungefär lika stor som frimärkskassan i General Motors. Det är naturligtvis tillspetsat, men om General Motors hade haft några få procent av sin omsättning i frimärken hade det inte stämt så dåligt. Vi måste också ställa krav på hur de svenska företagen uppträder i utlandet. De skall inte få lägga sig i vägen för demokratisering eller sabotera fackliga rättigheter. Här har moderbolagets styrelse ett stort ansvar. Klarar man inte de kraven bäddar man för förändringar av styrelsernas sammansättning i framtiden. Det kan vara svårt att med lag gå in och reglera hur företagen uppträder i andra länder, men vi har ett exempel i förbudet mot nyinvesteringar i Sydafrika och Namibia. Det är en sak att vi bygger ut industrin i Sverige och kombinerar det med att expandera också i utlandet, men vad som nu sker är ett ras av investeringarna i Sverige, en kraftig ökning av arbetslösheten och en minskning av industrisysselsätt” 'ngen, så att den nu för första gången i modern tid går under en miljon jobb. Att i ett sådant läge tillåta en rekordstor utflyttning av svenskt kapital och svensk produktion kan inte vara rimligt. Industriministern erkänner att enskilda utlandsinvesteringar kan påverka den svenska produktionen och sysselsättningen negativt. Han erkänner också att det kan innebära industripolitiska problem på längre sikt om de svenska företagen krymper sin bas i Sverige. Det är bra att industriministern nu på regeringens vägnar slår fast detta. När jag lyssnade på ekonomiministern här i riksdagen för några veckor sedan fann jag att han inte gjorde några sådana reservationer. Han sammanfattade tvärtom sin syn på dessa frågor på följande ljusblåa sätt: ”Jag ser sålunda inte några egentliga negativa samband mellan utlandsinvesteringarna och industrisysselsättningen i Sverige. Jag räknar med att svenska företags utländska engagemang kommer att vidareutvecklas, som ett naturligt komplement till investeringarna i Sverige.” För ekonomiministern är alltså allting frid och fröjd. Här säger ändå industriministern att det finns problem, och det är ett stort steg framåt för regeringen, men från insikt till åtgärd är steget tydligen fortfarande alldeles för långt. Nils Åsling vet inte hur han skall göra en konkret avvägning för att komma till rätta med problemen. I bästa fall kan han komma på det efter valet, men då kan det vara för sent. Trots att industriministern nu erkänner problemen har valutastyrelsen med regeringens goda minne minskat den redan otillräckliga kontrollen. Det var de borgerliga partierna som med lottens hjälp 1974 fick igenom nuvarande alldeles för svaga kontrollregler. Den socialdemokratiska regeringen ville ha en kontroll som mera tog hänsyn till sysselsättningen. Vad som nu återstår av denna kontroll är bara ruinerna. Bara när en enskild investering kan vålla utomordentlig skada för vårt land finns det en chans att inskrida. Om man styckar upp den väldiga utflyttningen av kapital och produktion ur landet i enskilda investeringar och prövar varje liten del för sig är det mycket svårt att påvisa att just en enskild investering vållar hela vårt land en utomordentlig skada. Industriministern anser tydligen att det kan bli aktuellt med skärpta regler någon gång nästa år. Men det ansåg vi socialdemokrater alltså redan 1974. I samband med att industriminister Åsling hade fått huvudansvaret för regeringens politik när det gällde de multinationella företagen uttalade han att den nya regeringen hade minst samma ambitionsnivå som någonsin den socialdemokratiska och att han personligen minsann inte skulle lämna någon möda ospard för att aktivt driva dessa frågor. Nu kan väl tiden vara mogen att upprätta åtminstone ett preliminärt bokslut över de borgerliga regeringarnas politik på detta område. På den positiva sidan finns det faktum att man fullföljt vissa initiativ från den socialdemokratiska regeringens tid: Man har fortsatt det internationella arbetet i FN, ILO och OECD, man har tillsatt ett par utredningar, och man har bestämt sig för en etableringskontroll. Men tyvärr överväger den negativa sidan. Syndaregistret är långt — jag skall här nämna tio punkter. 1. Regeringen har på ett fullkomligt skandalöst sätt förhalat arbetet på att få till stånd en bättre kontroll över utländska köp av svenska företag. Utredningen började redan 1973, och först i januari 1983 kan vi räkna med att en ny lag kan träda i kraft. Jag tror för min del att detta är det allra värsta exemplet på långbänkeri under hela den borgerliga regeringstiden, och det vill inte säga litet! 2. Även där regeringen, med hjälp av de regler som f. n. finns, har kunnat inskrida har man lättsinnigt låtit utländska intressen förvärva svenska företag. Vad som nu är särskilt aktuellt är försäljningen av Wasabröd till det multinationella företaget Sandoz. Regeringen har givit klartecken. Det innebär att Sveriges två största livsmedelsfabriker nu kommer att vara i utländsk ägo: dels Findus i Bjuv, dels Wasabröd i Filipstad. Regeringen gav klartecken utan garantier för investeringar, utan garantier för sysselsättningen. Wasabröd tillförs inte något nytt kapital — man får tvärtom lämna ifrån sig kapital. 3. Regeringen avvisar alla tankar på verksamhetskontroll för utlandsägda företag i Sverige. Man avvisar tanken att man skall ha regler och föreskrifter som kan påverka deras uppträdande i vårt land. De anställda vid läkemedelsföretaget Viggo i Helsingborg ville med sin ägare diskutera framtida investeringar. De var intresserade av att slå vakt om sysselsättningen och sade: Kan vi nu få diskutera och förhandla med dem som har makten i vårt multinationella bolag hur vi skall ha det i framtiden, så att vi tryggar jobben och en positiv utveckling för Viggo? Industriministern gav de anställda rätt i att OECD:s regler om hur multinationella företag skall uppträda säger att moderbolaget — i det här fallet ett engelskt bolag — skall gå in i diskussioner och förhandlingar med de anställda. Men vad hände när det engelska bolaget vägrade, sedan Svenska arbetsgivareföreningen faktiskt uppmanat det engelska bolaget att vägra att förhandla om dessa saker? Ja, regeringen ryckte på axlarna och sade: ”Vi kan inte göra någonting åt detta, vi kan inte blanda oss i enskilda fall.” Och så fick det förfalla. Men vad regeringen kan göra är just att aktualisera regler om verksamhetskontroll, föreskrifter och andra bestämmelser genom vilka de anställda får ett reellt medbestämmande även där moderbolaget finns utanför vårt lands gränser. Detta har man alltså avvisat. 4. Regeringen har inte velat skärpa valutakontrollen, vilket skulle behövas för att hejda den stora valutaflykt och de valutaspekulationer som förekommer. 5. Regeringen har inte intresserat sig nämnvärt för de multinationella företagens skattefrågor. 6. Regeringen har på mycket tveksamma grunder givit dispenser för investeringar i Sydafrika. 7. Regeringen har lättat på kontrollen av svenska företags utlandsinvesteringar i ett läge där motsatsen vore det naturliga, där en kraftig skärpning av kontrollen vore det riktiga. 8. Regeringen har tillåtit en kraftig försäljning av svenska aktier till utländska aktieägare. 9. Regeringen har misslyckats med att slå vakt om sysselsättningen, den har misslyckats med att höja industriinvesteringarna i Sverige och stärka industriproduktionen i vårt land. 10. Regeringen har förstört våra statsfinanser och satt vårt land allt djupare fast i beroende till utländska långivare. Och vi fortsätter tyvärr i utförsbacken med allt större underskott, allt fler arbetslösa, allt sämre industriinvesteringar. Dess bättre finns det ett alternativ till denna katastrofala politik. Alternativet heter ”Framtid för Sverige”. Det programmet innebär att vi får fart på byggande och investeringar, att vi bekämpar inflation, spekulation, skattefiffel och valutafiffel. Genom ett sådant aktionsprogram kan vi stärka den demokratiska kontrollen över de multinationella företagen och slå vakt om en självständig svensk samhällsutveckling.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på Jan Bergqvists långa inlägg. Jag har all respekt och aktning för hans starka engagemang i dessa frågor, vilket har kommit till uttryck i rätt många debatter oss emellan under årens lopp. Jag skulle dock vilja begränsa perspektivet till vad frågan egentligen gäller. Kan man höja investeringarna i vårt land, kan man öka det svenska näringslivets konkurrenskraft genom förbud och kontroll? Jag tror det inte, och jag tror att det återstår att bevisa att det går att göra det. Det finns inga exempel i historien på att man genom kontrollåtgärder och förbud har främjat den ekonomiska utvecklingen.

Jag tror inte att man kommer till rätta med detta med de enkla — kanske alltför enkla — recept som Jan Bergqvist förordar. Det låter spektakulärt att kräva helt andra kontrollinstrument, att kräva en verksamhetskontroll av utländska företag. Det låter naturligtvis också spektakulärt och kraftfullt att kräva att man skall stoppa — det är väl så jag måste uppfatta Jan Bergqvist — de svenska multinationella företagens utlandsinvesteringar. Men det skulle ju innebära ett brott mot den allmänna och övergripande målsättning som Jan Bergqvist angett inledningsvis och som han och jag är överens om, nämligen att vi inte kan isolera oss från omvärlden. Vi måste främja den internationella arbetsfördelningen. Jag skulle vilja peka på en alldeles bestämd omständighet och en erfarenhet som vi har haft anledning att göra här i landet.

Det hade fått stora och menliga konsekvenser för sysselsättningen i vårt eget land. Tack vare de svenska multinationella företagens dotterbolag internationellt hade vi brohuvuden som gjorde att vi bättre än vi egentligen förtjänade kunde överleva de påfrestningar som kostnadsexplosionen 1974 åstadkom.

Men naturligtvis — där ger jag Jan Bergqvist rätt — skall man inte blunda för att det här har sina risker i ett normalläge eller för att vi på allvar och omsorgsfullt måste följa denna utveckling. Det får ju inte bli så att svenska företag slentrianmässigt flyttar produktion utomlands. Det måste ju bli så att vi med den ekonomiska politikens hjälp skapar ökad konkurrenskraft, så att det också blir attraktivt för svenska multinationella företag att ha en så stor andel som möjligt av produktionen i Sverige. Det är detta arbete som vi håller på med. Det förutsätter naturligtvis att man med all observans följer utvecklingen beträffande utlandsetablering.

Det var heller inte möjligt för de socialdemokratiska regeringarna före 1976 att skapa, som Jan Bergqvist säger, bestämda garantier för investeringar eller bestämda garantier för att de utländska företagen i Sverige kunde upprätthålla sysselsättningen. De är, liksom de svenska företagen utomlands, hänvisade till att arbeta på marknadens villkor.

Vi kommer också, som Jan Bergqvist torde vara underrättad om, att därvid kunna pröva förvärvarens avsikter så långt det nu är möjligt, dvs. pröva förvärvaren utifrån den målsättning vederbörande företag har med investeringen i Sverige. Jag villi det avseendet säga att visjälvfallet behöver investeringar i Sverige. Vi behöver den vitalitet som det innebär att också utländska företag går in i den svenska marknaden och tillför svensk industri know-how och marknadskunnande på det sätt som onekligen sker när utländska företag etablerar sig på den svenska marknaden. Jag förmodar att detta är den attityd som vi räknar med att svenska företag skall möta i ffrämmande länder, när de etablerar sig där. Vi är väl ändå överens, Jan Bergqvist, om att detta i det stora hela är en vettig utveckling i den internationella arbetsfördelningen.

Herr talman! Nils Åsling tycker att vi skall begränsa perspektivet. Det är klart att regeringens perspektiv är begränsat, och det kan vara bekvämt för industriministern att då hålla sig till det snäva perspektivet. Men det är faktiskt så, att det finns flera aspekter på den här frågan än vad regeringen hittills har varit benägen att erkänna. Därför är det viktigt att just de aspekterna tas upp och att vi får en ordentlig diskussion om dem. Nils Åsling säger att mina recept är litet för enkla och spektakulära recept, att de går ut på förbud och kontroll. Men riktigt så enkelt var det väl inte, om industriministern hade lyssnat noga. Vad jag vill ha är en kombination äv en aktiv näringspolitik, inriktad på full sysselsättning i Sverige, och användning av kontrollinstrument. Industriministern säger att våra kunskaper om de långsiktiga industriella effekterna är för dåliga i dag och att vi därför inte kan göra något för att hindra den här våldsamma utflyttningen av kapital. Men det är ju inte några småsaker det gäller. Förra året gav man enbart när det gäller direktinvesteringar tillstånd uppgående till 6 1/2 miljarder. Dessutom har man mot borgen från de svenska moderbolagen kunnat låna 8 1/2 miljarder. Allt som allt har svenska företag investerat för kanske 20 miljarder i utlandet under ett år. Jag vill minnas att investeringarna hemma i Sverige samtidigt för industrins del uppgick till 18 miljarder och att näringslivet i övrigt investerade kanske ytterligare 8 miljarder. Vad jag talade om i mitt inlägg var inte idiotstopp eller idiotförbud, utan att man skulle ha prövningstillstånd och att man måste försöka få till stånd en balans. Det är inte rimligt att vi avrustar hela vår industriella bas i Sverige och flyttar den utomlands. Om Nils Åsling nu inte är riktigt på det klara med effekten av utflyttningen, vore det då inte klokt att man försökte lugna ner utvecklingen, så att den inte stormar i väg på det här sättet — detta skulle ju betyda att vi avhänder oss våra möjligheter på litet längre sikt. När det sedan gäller förbud vill jag passa på att erinra industriministern om vad hans nuvarande statsrådskollega Olof Johansson framhöll i en motion år 1975. Då var det mycket bråttom med förbud och kontroll av utländskt övertagande av svenska företag. Då kunde man inte ens avvakta remissvaret på den departementspromemoria som hade skrivits och inte heller vänta på resultatet av den utredning som påbörjats. Man skulle som ett provisorium införa förbudsmöjligheter på två år. När sedan departementspromemorian hade blivit färdig och remissbehandlats hände det ingenting. Inte heller hände det någonting under många år efter det att utredningen hade blivit klar. Borde det inte, Nils Åsling, vara en tankeställare ändå att de anställda vid läkemedelsföretaget Viggo AB i Helsingborg enligt OECD-reglerna har rätt att förhandla om investeringar med dem som har bestämmanderätten i bolaget? Skall man inte försöka se till att de anställda får den här rätten i verkligheten också? Det går ju att göra någonting åt saken, om man vill skaffa sig verksamhetskontroll och införa vissa föreskrifter. Nils Åsling undvek också frågan om dispenserna i Sydafrika. Även här gäller det avvägningar. Folkpartirepresentanterna i regeringen reserverade sig ju f. ö. mot de i detta fall alltför generösa dispenserna. Sedan kommer industriministern in på den ekonomiska politiken. Det är klart att denna måste ligga i botten. Vi klarar dåligt att värna vårt lands självständighet, om vi inte för en fast ekonomisk politik och har en bra aktiv utveckling. Nu fick vi ju höra att det går så väldigt bra här i landet. Inflationen sjunker, stabiliteten har ökat och konkurrenskraften har förbättrats. Det är klart att inflationen har gått ned något från den tidigare mycket höga nivån. Men så mycket mer kan man väl inte säga. Industriinvesteringarna fortsätter ju att gå ned, inflationen galopperar vidare på en alldeles för hög nivå, arbetslösheten ökar och industriproduktionen stagnerar. Vi är i utförsbacken och måste vända den utvecklingen.
Herr talman! Självfallet har jag inte någonting emot en diskussion om de vida perspektiven, men jag ber Jan Bergqvist att komma ihåg att när det gäller den internationella utvecklingen och synen på de multinationella företagen pågår alltjämt arbete både i OECD och i FN, där Sverige, som jag sade i mitt svar, har spelat en framträdande roll. Sverige har här oförändrade ambitioner att bidra till ett internationellt regelsystem. När det gäller perspektiven har trots allt Jan Bergqvist en ganska snäv inställning. Han säger att investeringarna i Sverige gått ned, men vi har ändå fått en ganska intressant redovisning som visar att investeringarna i forskning och utveckling samt marknadsinvesteringarna mer än väl kompenserar den nedgång som har skett inom industrin beträffande hårdvaran. I svensk industri har vi egentligen inte haft någon investeringssvacka utan bara en omfördelning av insatserna, varvid det gjorts mer framtidsinriktade insatser. Jag tycker att Jan Bergqvist måste överge myten om en investeringsnedgång, eftersom den i realiteten inte har någon grund. Till den fasta politiken hör ju exempelvis också uppgörelsen om de framtida skatterna. Jag tycker inte att Jan Bergqvist har någon anledning att skämmas för detta. Det är en hörnsten i den stabiliseringspolitik som den här regeringen med en viss framgång bedriver. Den bör vi tillsammans kunna ta ansvaret för, tycker jag. Det finns alltså en ganska god grund för positiva förväntningar när det gäller den svenska industrins utveckling, och då kanske man också får bedöma den här frågan ur det perspektivet. Jag har nämligen goda förhoppningar om att med den ekonomiska politik som vi nu för också de svenska företagens utlandsinvesteringar skall få en bättre balans i förhållande till de svenska investeringarna. Man kan inte komma ifrån att det var den enorma kostnadsexplosionen 1974 som nödvändiggjorde många svenska företags utlandsetableringar. Dessa var nödvändiga för att de över huvud taget skulle kunna behålla sin internationella marknadsposition. Man kan alltså inte blunda för detta. I dag kan man å andra sidan ha större förväntningar på att de svenska multinationella företagen skall lägga en växande andel av sina investeringar i Sverige, eftersom vi nu har återfått vår konkurrenskraft.

Det är så man skall hantera dessa problem.

Den modernisering av 1916 års lag som är på gång ger oss redskap för att kunna tillämpa denna vaksamhet och ha denna beredskap till handling.

Herr talman!

Jag tycker att de många människor som arbetar i dessa företag bör ha rätt att känna sig stolta över vad de medverkar till och att de inte skall utmålas som om de medverkade i företag som utgjorde några slags faror för svensk ekonomi och svenskt välstånd. Jan Bergqvist tycker uppenbarligen att det var fel att vi tillät utländska investeringar i den utsträckning som Sverige nu har gjort, men samtidigt talade han väl om Sveriges medverkan i u-ländernas industrialisering. Vi får då inte glömma bort att en orsak till att många svenska företag etablerar sig utomlands, t.ex. i u-länderna, är att de är beroende av u-ländernas krav på dem att etablera sig där och att detta kan vara en förutsättning för att de skall Nr 91 kunna fortsätta sin verksamhet som svenska exportföretag till dessa 9 mars 1982 Vilka investeringar är det då som Jan Bergqvist tycker att en socialdemo kratisk regering skulle ha satt stopp för? Och om det är så att Jan Bergqvist inte vill exemplifiera, så bör han i varje fall tala om till vilken nivå man enligt hans uppfattning borde ha drivit ner de svenska utlandsinvesteringarna. Skulle de ha varit 50 96 eller 25 96 av de investeringar som vi haft under de senaste åren? Vilka konsekvenser hade detta då fått för svenska företags konkurrenskraft? Hur skulle det ha påverkat vår export? Och hur skulle det ha påverkat sysselsättningen i Sverige? Lider vi inte redan i dag alldeles tillräckligt av effekterna av förlorade marknadsandelar? Jag tycker det är väsentligt att vi, som Nils Åsling sade, stärker Sveriges konkurrenskraft. Därigenom lägger man den bästa grunden för en hög investeringsnivå i Sverige när det gäller svenska företag och när det gäller utländska företag. Såväl de svenska som de utländska företagen ger nödvändiga bidrag till sysselsättning, industriell utveckling och välstånd. I dag har vi, som jag ser det, inte för mycket utan för litet av utländskt företagande i Sverige. Det skulle vara till stor fördel för svensk ekonomi och sysselsättning, om flera utländska företag ville etablera sig hos oss. Jan Bergqvist önskar uppenbarligen på alla sätt skrämma i väg dem från Sverige. Industriministern hade respekt och aktning för herr Bergqvists engagemang. Och engagemanget kanske är starkt. Men om det i så stora delar som jag finner det vara är missriktat, är det tveksamt om det är värt så stor respekt.

Herr talman! Hadar Cars har en viss förmåga att åstadkomma vredesutbrott och göra allmänna angrepp. Han påstod att jag inte hade någon positiv syn på att det fanns svenska företag i utlandet över huvud taget. Han ansåg att mitt inlägg var helt missriktat — han hörde inte några positiva ord alls. Därför tvingar Hadar Cars mig att än en gång ta upp vad jag faktiskt sade i mitt inledande anförande. Jag beklagar det, för det hade väl räckt att man fått höra det en gång. Men jag sade bl.a. — och nu kanske Hadar Cars behagar lyssna, för det gjorde han tydligen inte första gången: ”Vill vi slå vakt om vårt lands självständighet, vårt folks oberoende och välfärd, då skall vi inte isolera oss från omvärlden. Tvärtom! Vi måste ut i världen och delta i internationellt samarbete.” Och jag fortsatte: ”Att vårt land hittills har haft övervägande fördelar av denna internationalisering är vi säkert överens om. Men skall vi fortsätta att njuta fördelarna av den utvecklingen, då måste vi se upp för de stora risker och problem som också finns.” Nils Åsling talade om att jag hade gått på myten om investeringsnedgången. Ja, vad jag har gjort är att jag har läst finansplanen och regeringens budgetförslag och sett vilka siffror som där anges för industriinvesteringarna. 87 Där kan vi se att en mycket stor del av de industriinvesteringar som fanns, när Nils Åsling första gången satte sig på taburetten, har försvunnit. Vidare säger Nils Åsling: Ja, men det är kanske inte så farligt ändå, för vi har teknisk utveckling och forskning, och räknar man med det blir det inte så illa. Det är klart att tar man med detta blir det en något annan bild. Men Nils Åsling kan väl ändå inte hävda annat än att investeringarna i Sverige ligger på alldeles för låg nivå och att regeringen har misslyckats med att få upp industriinvesteringarna till den nivå där de rätteligen borde finnas.

Nils Åsling talade om att vad som behövs är inte förbud och bestämmelser och regler och sådant, utan det är vaksamhet och beredskap. Men ta då än en gång fallet med Viggo. Där misslyckades de anställda med att få i gång förhandlingar med moderbolaget. Nils Åsling gav dem rätt och sade: Javisst, de borde få förhandla. Men sedan fick det hela förfalla. Nils Åsling ville inte vara med och skaffa sådana instrument som gör det möjligt för oss att inskrida i de fall där det är fråga om missbruk. Vad jag efterlyser är just instrument som gör att vi kan inskrida. Men här säger man: Vi skall inte ha några instrument. Undra på att det då går galet! Hadar Cars ställde frågan vilken nivå de svenska utlandsinvesteringarna skall ligga på, 50 eller 25 96 av de nuvarande? Jag vill erinra Hadar Cars om att socialdemokraterna när denna fråga 1974 behandlades i riksdagen lade fram ett förslag om andra kriterier för prövningen av utlandsinvesteringar. Enligt förslaget skulle man ha möjlighet att mera ta hänsyn till sysselsättningen. Hade man följt det förslaget, skulle vi ha haft bättre möjligheter att påverka denna utveckling. Hadar Cars borde förstå att det inte går att besvara en sådan fråga — om nivån skulle ligga på 50 eller 25 90 av nuvarande investeringar. Det är beroende av prövningen i de enskilda fallen. Och jag menar att vi borde ha andra möjligheter till prövning än vad de borgerliga drev igenom. Återigen kan man konstatera att ni inte har velat skaffat er de instrument som behövs för att man skall kunna ha en möjlighet att pröva hur utlandsinvesteringar verkar, från sysselsättningssynpunkt och från andra synpunkter. Jag har här skildrats nästan som en fanatiker som ropar på förbud i tid och otid. Jag vill erinra om en sak. När jag gick igenom industriministerns svar och talade om vad jag tyckte det var som saknades, utgick jag från de synpunkter på problemen med utländska företags etableringar som finns i den s.k. Eckerbergska utredningen. Även om det fanns olika meningar mellan socialdemokraterna resp. folkpartiet och centern, så förekom gemensamma skrivningar när det gällde vissa avsnitt i betänkandet. Ett sådant var beskrivningen av problemen med utländska företags etableringar. Det var utifrån den beskrivningen som jag kritiserade industriministerns framställning därför att det saknades många viktiga aspekter.
Herr talman! Jag skall inte fresta kammarens tålamod längre. Jag vill bara avslutningsvis säga att vi här i landet borde vara aktsamma om den principiella inriktningen mot en bättre internationell arbetsfördelning som vi, om vi skall diskutera de vida och mera spektakulära aspekterna, gärna talar om. I denna internationella arbetsfördelning — som är så viktig för vårt land — ligger också att man måste acceptera utländska investeringar i Sverige och se det positiva i det men naturligtvis även acceptera och se någonting positivt i svenska företags etableringar utomlands. Utan detta utbyte blir det inte denna internationella arbetsfördelning, som är så angelägen. Jag vill beträffande fallet Viggo säga att det bara understryker behovet av att vi fullföljer våra internationella ambitioner sådana de kommit till uttryck i både OECD och FN. Det är alltså fråga om att skapa internationella koder som kan ge insynsmöjligheter, eller rättare sagt möjligheter till en sådan dialog med ansvariga företagsledningar som vi finner vara angelägen. Får jag, herr talman, till sist säga att jag beklagar att Jan Bergqvist har den inställning som han har. Visserligen har han allteftersom debatten har lidit modifierat sig en del, men fortfarande dröjer han enständigt kvar vid sin principiella huvudlinje, nämligen att det här är fråga om kontroll och förbud, både när det gäller svenska och i fråga om utländska företag. Kontroll och förbud ökar inte investeringarna i vårt land — det kan jag försäkra Jan Bergqvist. Det är därför som jag menar att vår politik måste präglas av vaksamhet och beredskap, för att vi skall se om utvecklingen går i någon oroande riktning. Det har den inte gjort, såvitt jag nu kan se, vare sig när det gäller de utländska företagens etableringar i Sverige eller svenska företags etableringar utomlands. Jag vill klart slå fast att det t.o.m. är mycket angeläget, av hänsyn till den tekniska utvecklingen i svenskt näringsliv och av hänsyn till arbetsmarknadens utveckling, att vi får flera utlandsetableringar och mera utlandsinvesteringar i Sverige.